Herr talman! Att införa den s.k. SKF-modellen i sjukförsäkringssystemet kräver inget politiskt mod alls. Den har ju införts helt utan politiska beslut. Den kan alltså införas inom det nu gällande regelsystemet. Att riksförsäkringsverket vill driva en försöksverksamhet med utgångspunkt i den modellen har jag uppfattat på så sätt att man efter denna tid har kommit fram till att SKF-modellen kan förbättras i olika avseenden. Det kan dessutom vara så, att den inte passar alla företag utan bara företag av en viss storlek. Därför kan det vara förnuftigt att inte lägga en schablon över hela arbetslivet och alla företag utan i stället pröva sig fram till det system som fungerar bäst för resp. företag. För egen del kan jag säga att jag inte heller har uppfattat att den s.k. SKF modellen — som nu för övrigt provas av åtminstone ytterligare något företag— innehåller några olägenheter. Jag är mycket positiv till att den sprids vidare. Men de ytterligare åtgärder som vi talar om och som kan behövas för att vi skall komma till rätta med de olika problemen inom sjukförsäkringssystemet kräver litet mer tid att bearbeta. Vissa av dem kräver inte mer tid än att riksdagen kommer att få förslag under december månad.
Herr talman! Det är ju bra att socialministern är positiv till SKF-modellen. Jag har nämligen upplevt att det var litet trögt att få politiskt stöd för de försök som riksförsäkringsverket har velat genomföra. Det har väl snarare varit så, att man har varit rädd för alla typer av experimenterande för att hitta andra vägar för administration. Det är ju bra om de nu får en politisk uppbackning så att denna verksamhet rullar på i landet. Knappast något av de projekt som har genomförts har varit självklart, och det har också riktats kritik mot dem från olika håll. Nu har det visat sig att många farhågor har varit ogrundade. Nästa steg som rör en arbetsgivarperiod där arbetsgivaren tar över hela ansvaret för de första 14 dagarnas sjukfrånvaro kräver kanske mer arbete inom departementet innan det kan genomföras. Men det är även viktigt att studera den frågan för att man skall kunna se hur sjukförsäkringen skall kunna reformeras under 90-talet. Det är uppenbarligen på det sättet att resurserna för administration av sjukförsäkringen under 90-talet måste användas till de långtidssjukskrivna. Då är det viktigt att man kan göra sig kvitt de administrationskostnader som krävs för de korttidssjukskrivna.
Herr talman! Det var ju angenämt att socialministern ändå uttryckte sig 31 positivt om arbetsgivarinträde. Det kan säkert leda till att man kommer till rätta med det fusk som uppstår då sjukskrivna är på sina vanliga arbeten. Men det löser på intet sätt problemet med dem som är sjukskrivna och samtidigt knäcker extra, dvs. arbetar på ett annat arbete än det ordinarie. Jag tror att man skulle lösa detta väsentligt mycket bättre om man hade en arbetsgivarperiod. Då skulle man också få en effektiv morot för de enskilda arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön. Det tror jag vi kan vara överens om. Det skulle nämligen direkt påverka frånvaron på arbetsplatsen. Detta är en angelägen uppgift för alla som har att måna om människors välfärd. Jag tycker att det är litet konstigt att socialministern inte kan uttrycka en åsikt om förslaget om arbetsgivarperiod, som ändå har förekommit i debatten ganska lång tid. Socialministern måste ha haft goda möjligheter att fundera över det. Jag vill fortfarande gärna höra vad socialministern tycker om detta förslag.

Detta har väl också präglat den allmänna debatten i dessa frågor. Från den utgångspunkten kan man diskutera olika metoder för att göra detta. En metod i den riktningen är Svenska arbetsgivareföreningens förslag om en arbetsgivarperiod. På den punkten finns andra förslag som pekar i samma riktning men som kan ha andra fördelar. De förslagen skall ju diskuteras inom arbetsmiljökommissionen. Det är rimligt att arbetsmiljökommissionen får ytterligare någon tid på sig för att diskutera de åtgärderna innan regeringen lägger konkreta förslag.
Herr talman! På den sista punkten måste man tolka socialministern på det sättet att införande av arbetsgivarinträde ligger ett antal år framåt i tiden. Arbetsmiljökommissionen är väl inte klar med sitt arbete förrän tidigast nästa år. Med tanke på de beredningstider som krävs kommer förändringar inte att kunna genomföras förrän ett antal år in på 90-talet. Det innebär att vi får vänta en väldigt lång period innan vi kan genomföra en förändring som nödvändig och som måste ske ganska snart om vi skall få loss de resurser som behövs för att klara de långa sjukskrivningarna. Man borde studera denna fråga separat och inte hänvisa frågan till arbetsmiljökommissionen som ju har fullt upp med andra uppgifter.
Herr talman! Jag är överens med socialministern om att arbetslinjen är något vi bör eftersträva. Problemet är bara att detta inte är vad som genomförs inom sjukförsäkringen i dag. En arbetsgivarperiod skulle t.ex. kunna frigöra ganska stora mängder administrativa och andra resurser som just skulle kunna användas för att komma till rätta med de långa sjukfallen och till rehabiliteringsinsatser m.m. som verkligen skulle ligga i linje med denna = Prot. 1989/90:34 arbetslinje som vi båda tycker är bra. 28 november 1989 Jag frågade faktiskt inte efter när regeringen avser att framlägga förslag. SN Jag förstår mycket väl att socialministern inte ännu är färdig med detta arbete. Vad jag efterlyste var socialministerns uppfattning. Han är ju ansvarig för sjukförsäkringen och den exploderande utgiftsökning som pågår. Jag vill veta om han tycker att metoden arbetsgivarperiod är bra och väl värd att övervägas. Tyvärr tycks jag inte kunna få något svar på den frågan.

Herr talman! Lena Boström har frågat mig om det inte är en rättvisefråga att avvisa patienter som bor och betalar skatt i ett annat land och hänvisa dem till den sjukvård som finns i det landet. Enligt Lena Boström händer det då och då att svenskar som av skattetekniska skäl är bosatta utomlands återvänder till Sverige vid behov av behandling eller operation och att dessa människor inte sällan får förtur i kön med motiveringen att fallet är akut. Den 1 juli i år infördes genom beslut av riksdagen nya regler för utlandssvenskars rätt till sjukvårdsförmåner. Reglerna innebär i korthet att utlandssvenskarnas rätt till sådana förmåner enligt lagen om allmän försäkring har avskaffats och ersatts av ett åtagande från sjukvårdshuvudmännen. Detta åtagande innebär att sjukvårdshuvudmännen utanför den allmänna försäkringens ram ger de utlandssvenskar som inte har sina sjukvårdskostnader täckta på annat sätt vård enligt villkor som finns intagna i en rekommendation i denna fråga från Landstingsförbundet till sjukvårdshuvudmännen. Ett annat viktigt motiv för denna nyordning var att det saknades sociala skäl för att generellt ge svenska medborgare bosatta utomlands vård i Sverige på den svenska försäkringens bekostnad. Många av dessa personer omfattas nämligen av offentliga eller privata försäkringssystem som ersätter deras kostnader för vårdbehov som uppkommit även utanför bosättningslandet. Det är således sjukvårdshuvudmännen som, mot bakgrund av vad som anges i den träffade överenskommelsen och nämnda rekommendation från landstingsförbundet, avgör vilka villkor som skall gälla när en utlandssvensk söker sjukvård här i landet. Jag förutsätter att huvudmännen följer det nya regelsystemet. Någon skyldighet att ge utlandssvenskar vård vid icke akuta sjukdomsfall finns inte. Till sist vill jag framhålla att jag delar Lena Boströms uppfattning att det vore djupt orättvist och stötande om de utlandssvenskar som får sjukvård i Sverige i enlighet med de nya reglerna får gå före andra i vårdköerna om det inte finns starka medicinska grunder för detta.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag uppfattar det som en uppstramning av dessa rättigheter. Problemet med de här frågorna är bara att det alltid är läkarens bedömning som avgör om en utlandssvensk skall få vård eller inte. Jag känner till ett flertal fall där man verkligen måste fråga sig om det är det akuta behovet som har varit avgörande då man gett dessa utlandssvenskar vård vid svenska sjukvårdsinrättningar. Jag tycker det är märkligt att man kan stöta på fall där det handlar om utlandssvenskar som kommer hem på semester och vid varje semestertillfälle blir jättesjuka och måste tas in på lasarettet och få vård, medicinering osv. för ett år framåt. Sedan kommer de tillbaka nästa sommar Osv. Jag tycker att tydligare direktiv bör utgå från sjukvårdshuvudmännen, att det numera är dessa regler som gäller och att sjukvård till utlandssvenskar bara skall ges vid absolut akuta fall. Det får inte bli så att man av mycket grumliga skäl ändå ger utlandssvenskarna vård. Man kan t.o.m. få uppleva fall där de gått före i långa operationsköer med motivet att det har varit akut just då. Jag tackar än en gång för svaret, och jag hoppas att man stramar upp de här rättigheterna ännu mer.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om vad regeringen tänker göra för att hejda de snabbt stigande kostnaderna för att subventionera enskildas kostnader för receptbelagda läkemedel. De kostnadsuppgifter som Kent Carlsson redovisar i sin fråga är oroande. Den kraftiga kostnadsstegringen mellan åren 1988 och 1989 förklaras dock till ungefär hälften av en ändring i utbetalningsrutinerna från riksförsäkringsverket till Apoteksbolaget. Orsakerna till kostnadsutvecklingen är emellertid flera. Prisutvecklingen på läkemedel och utvecklingen mot nya och dyrare läkemedel samt läkarnas förskrivningsvanor och terapitraditioner är viktiga faktorer i detta sammanhang. Av de subventionerade läkemedlen är det framför allt de som är kostnadsfria för de enskilda försäkrade som uppvisar den snabbaste kostnadsökningen. Inom socialdepartementet bereds för närvarande förslag från tre utredningar inom läkemedelsområdet. Under nästa år avser jag att föreslå regeringen att riksdagen föreläggs förslag till olika åtgärder som bl.a. syftar till att motverka denna kostnadsutveckling. Ett förslag gäller inrättande av en fristående myndighet för den statliga läkemedelskontrollen. Därutöver saknar jag med anledning av det pågående beredningsarbetet möjlighet att redovisa vilka övriga åtgärder som kommer att föreslås.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är bra att statrådet — 28 november 1989 håller med om att kostnadsutvecklingen inte är rimlig. JE SA Jag skall dock be att få justera en siffra som jag har nämnt i min fråga från 5,6 miljarder i år till 5,5. Men det är ändå en ganska oroande kostnadsutveckling som har skett när det gäller receptbelagda läkemedel. Jag måste tyvärr ifrågasätta den uppgift som statsrådet ger, att detta skulle bero på förändrade utbetalningsrutiner. Under förra året hade man en kostnadsutveckling på ungefär 1496, och i år räknar riksförsäkringsverket också med en kostnadsutveckling på 14-1596. Då kommer man upp i ungefär 5,5 miljarder. Förskrivningsvanor talar statsrådet om. Det är ju så att Apoteksbolaget, som vi har gett uppdraget att sköta detaljhandeln här i landet och som också skall sköta informationen till läkarna, inte har gjort några större insatser för att få läkarna att förändra sina förskrivningsvanor. Tvärtom är de snarast utsatta för hårda påtryckningar från läkemedelsindustrin. Låt mig ta ett exempel. Det gäller generisk förskrivning. Jag har tagit med mig två små burkar. Det är dels ett s.k. varumärkesläkemedel, som kostar 200 kr, dels ett generiskt som kostar 100 kr. Läkarna skriver givetvis ut det som kostar 200 kr. Detta belastar vår läkemedelsbudget mycket hårt. Hur skall man få en kostnadsmedvetenhet hos både Apoteksbolaget och läkarna för att de skall börja skriva ut de billigare läkemedel som har samma verkan? Min fråga till socialministern är — eftersom förslaget kommer först efter årsskiftet om att förändra dessa spelregler — om socialministern är beredd att före årsskiftet säga upp avtalet med Apoteksbolaget, som kommer att styra verksamheten under de kommande fem åren om man inte säger upp det före årsskiftet, för att ge oss fria händer när det gäller att göra om verksamheten.
Herr talman! Jag tror inte att jag kan ge något sådant löfte till Kent Carlsson som att detta avtal skall sägas upp. Jag är inte heller säker på att det så att säga är där knuten ligger när det gäller de ökande läkemedelskostnaderna. De utredningar som ganska nyligen har genomförts har gjorts just därför att vi har samma uppfattning, nämligen att kostnadsutvecklingen på detta område är oroande. Som utredningarna visar fordras det emellertid ett antal olika åtgärder för att man skall komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Detta får vi behandla under nästa år, efter hand som förslagen tas fram. Det råder dock inga delade meningar oss emellan om att det nuvarande systemet är otillfredsställande och om att vi inte kan vara nöjda med att läkemedelskostnaderna visar en så snabb utveckling som de nu har gjort, jämfört med många andra områden av samhällslivet.
Herr talman! Det är helt uppenbart att det avtal som staten har tecknat med Apoteksbolaget säger just att man skall eftersträva låga läkemedelskostnader och hålla koll på den internationella utvecklingen för att ta till vara de erfarenheter som görs där. Apoteksbolaget verkar inte ha gjort det, 35 för i Sverige fortsätter man att skriva ut de dyra varumärkesläkemedlen, och någon information till läkarna om vilka kostnaderna är för dessa läkemedel och för de billigare finns i princip inte. Trots detta avtal finns det i dag inga som helst incitament och heller ingen vilja från bolagets sida vad jag har kunnat förstå att förändra sin verksamhet. Det är ju Apoteksbolaget som verkligen kan göra någonting för att sänka läkemedelskostnaderna! Det är också därför jag tror att det är viktigt att man säger upp avtalet för att ge både departementet och riksdagen möjlighet att faktiskt gå in och förändra avtalet i riktning mot en starkare styrning av Apoteksbolaget.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tror att Apoteksbolaget i hög grad har medverkat till att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen på läkemedel i Sverige, om man nämligen jämför med vad som har skett i många andra länder. Men det är mycket möjligt att man inte har gjort tillräckligt, utan att det finns ytterligare att göra på detta område. Det indikeras ju av den kostnadsutveckling som vi har haft. Jag är dock inte så övertygad om att detta måste ske just i samband med en uppsägning av ett avtal.

Herr talman Jag ifrågasätter också den uppgiften, att Sverige skulle ligga lägre i fråga om kostnader för olika läkemedel. Om man jämför varumärkesläkemedel här i Sverige med andra länder så kan man säkert hitta stöd för det. Det är bara det att i andra länder har man andra förskrivningsrutiner, beroende på att deras socialförsäkringssystem och apotekssystem tvingar fram en annan förskrivning, som gör att man får ned kostnaderna. Läkemedelsbranschen och Apoteksbolaget visar i sina beräkningar och tabeller just på det som socialministern säger, nämligen att vi är väldigt duktiga i Sverige. Om man i stället för att titta på de tjusiga namnen på läkemedel börjar titta på substanserna, visar det sig att utvecklingen är en helt annan. Då ligger Sverige högt i kostnader för läkemedel. Detta är det viktigt att komma åt vid en omprövning, och det är också därför som det är viktigt att sätta press på Apoteksbolaget, som har fått ensamrätt att sköta detaljhandeln med läkemedel. Det är därför jag undrar om socialministern är beredd att vidta en sådan åtgärd som att säga upp avtalet, för att man skall få möjlighet att omdiskutera och omförhandla detta. 16§ Svar på fråga 1989 90:34 foster 28 november 1989 Socialminister SVEN HULTERSTRÖM: Svar på frORon, Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig vilken åtgärd regeringen har för avsikt att vidta för att en ändring snabbt skall komma till stånd, så att dödfödda foster blir slutligt omhändertagna på ett värdigt och respektfullt sätt. Situationen då ett barn föds dött kan vara mycket olika och föräldrarnas reaktion variera från fall till fall. Det kan t.ex. gälla en spontanabort, men det kan också vara en legal abort. Utgångspunkten bör ändå vara att all hantering inom sjukvården av döda kroppar grundas på respekt för den döde och hänsyn till de efterlevande. Den översyn som konstitutionsutskottet hemställde om i sitt betänkande om omhändertagande av dödfött foster resulterade i att transplantationsutredningen fick i uppdrag att under sitt utredningsarbete beakta vad utskottet hemställt om. Enligt vad jag har fått veta avser transplantationsutredningen att ta upp olika former av hantering av avlidna och då anlägga ett enhetligt synsätt på frågorna. Dessutom pågår inom socialstyrelsen för närvarande ett arbete med att ta fram allmänna råd för omhändertagande av dödfödda foster. De allmänna råden beräknas vara klara någon gång under våren 1990. Tanken är att det på sjukhus skall skapas rutiner för ett värdigare omhändertagande av dödfödda foster. Vid vissa sjukhus har man redan infört särskilda rutiner för att kunna omhänderta dödfödda foster på ett respektfullt och värdigt sätt. Jag utgår ifrån att socialstyrelsens allmänna råd och transplantationsutredningens arbete kommer att innebära att även övriga sjukhus som omhändertar dödfödda foster skapar sådana rutiner.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Den nuvarande ordningen är djupt oetiskt, eftersom foster och dödfödda barn under 28 veckors ålder behandlas som riskavfall och bränns tillsammans med sjukhusets sopor. Samma mening hade också en enig riksdag, som för snart tre år sedan uttalade att dödfödda skall behandlas på ett värdigt och respektfullt sätt och att regeringen skulle göra en översyn. Vid den tidpunkten var faktiskt regeringen kallsinnig. Saken fick ligga orörd över ett år, från februari 1987 till juni 1988, innan jag i samband med en frågedebatt fick veta att ingenting hade gjorts. Det överlämnades direktiv till transplantationsutredningen. Nu tycker jag att det är bra att socialstyrelsen på eget initiativ har börjat förbereda Allmänna råd, men borde inte transplantationsutredningen påskyndas? Jag har fått veta att det inte kommer någonting i nästa betänkande, som beräknas bli framlagt någon gång i vinter. Innan nästa betänkande kommer dröjer det minst ett år. Detta innebär att frågan kan komma upp till beslut först 1991, och då har det gått fem år sedan motionen skrevs och fyra år sedan riksdagen fattade sitt beslut. Tycker inte socialministern att hand 37 läggningstiden är orimligt lång, då det ändå gäller en fråga som är så pass okomplicerad? Det rör sig ju om ett missförhållande som är djupt stötande och oetiskt och som orsakar onödigt lidande för sörjande föräldrar.
Herr talman! Det är klart att man kan säga att det inte skall behöva ta så lång tid att komma till rätta med en fråga av det här ganska konkreta slaget, men jag har inte uppfattat det hela som att det nödvändigtvis måste ta så lång tid som Ingrid Ronne-Björkqvist befarar. Som framgick av svaret har ju socialstyrelsen för avsikt att få fram sina Allmänna råd någon gång våren 1990. Av svaret framgår det också att vissa sjukvårdshuvudmän redan har börjat tillämpa bättre rutiner på detta område. Jag utgår ifrån att sjukvårdshuvudmännen börjar tillämpa de allmänna råden när socialstyrelsen har dem klara. Så det händer ändå någonting under tiden. Sedan kan naturligtvis transplantationsutredningen komma med en mera allmän redovisning, men det är inte så att det inte sker någonting under tiden.

Herr talman! De samtal som jag har haft rör sig om detta att det går så trögt att få igenom förändringen ute i landstingen. Den riktiga ordningen måste väl ändå vara att den utredning som har fått direktiven lägger fram sin syn på saken. Sedan kan man utarbeta allmänna råd. Jag förstår inte riktigt varför utredningen skall utreda saken om råden och rutinerna har fastslagits när utredningen kommer med sitt betänkande. Därför skulle jag vilja vädja till socialministern att påskynda hanteringen i utredningen, så att ställningstagandet kommer så snart som möjligt och så att riksdagen kan fatta beslut.

Herr talman! Ylva Johansson har med anledning av att postverket beslutat att höja avgifterna för adressändring frågat mig om jag anser att verkets beslut bör förverkligas. Postverkets beslut som gäller från och med den 1 mars 1990 innebär att den tidigare kostnadsfria tjänsten för definitiv eftersändning under sex månader kommer att kosta 225 kr. För tillfällig eftersändning under två månader höjs den nuvarande avgiften från 30 kr. till 100 kr. Tjänsten att lagra post höjs från 30 kr. till 75 kr. Enligt uppgift är höjningarna nödvändiga för att få kostnadstäckning och för att höja kvaliteten på tjänsterna. Att besluta om dessa avgifter tillhör postverkets ansvarsområde.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den avgift som postverket nu har beslutat om innebär att alla människor som flyttar och som vill ha sin post med sig måste betala 225 kr. Som statsrådet naturligtvis vet är det en stor bostadsbrist just nu i landet. I så gott som samtliga kommuner råder det bostadsbrist, och i min kommun, Stockholm, är bostadsbristen katastrofalt stor. Detta har lett till att många ungdomar, men inte bara ungdomar, drabbas av bostadsbristen och tvingas leva ett kringflyttande liv. De får flytta runt, därför att de har tillfälliga bostäder. De måste leva med alla sin saker nedpackade i lådor och kassar, som ständigt måste kunna flyttas. Den här verkligheten i bostadsbristens Sverige, och kanske speciellt i bostadsbristens Stockholm, är oerhört plågsam för dem som drabbas. Detta är orsaken till att allt fler människor flyttar med påföljd att adressändring anmäls till posten. Därmed ökar utnyttjandet av definitiv eftersändning liksom naturligtvis också postens kostnader för den tjänsten. Men är det rimligt att de människor som redan i dag är hårt drabbade av bostadsbristen skall vara de som finansierar kostnaden för postens uppgift att se till att folk får sin post? Vore det bättre om människor i stället struntade i att anmäla adressändring? Vad skulle posten då göra med alla brev som posten måste sända tillbaka? Är det här verkligen en rimlig ordning? Orsaken är ju bostadsbristen och de flyttningar som många människor tvingas till på grund av denna.
Herr talman! Vi får komma ihåg att postverket gör en betydande förlust på eftersändningar. Enligt uppgift uppgår den till 173 milj.kr. Regering och riksdag har ställt krav på postverket som innebär att man förväntar sig god service till rimliga priser till både stora och små kunder i hela landet. Postverket skall också bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt, så att ekonomisk överlevnad av egen kraft möjliggörs. Dessa mål kräver att posten gör en samlad bedömning av servicen och de ekonomiska förutsättningarna. När det gäller den speciella frågan om ungdomar och deras behov av att flytta kan jag meddela att det har sagts mig att postverket överväger en ungdomsrabatt för de definitiva eftersändningarna.
Herr talman! Det låter ju bra att de bostadslösa ungdomarna i detta fall på något sätt i viss utsträckning skulle hållas skadeslösa. Men jag vill påpeka att det inte bara gäller ungdomar. Att vara ung är ju inte per definition att hålla på att flytta. De som flyttar är ju bostadslösa, och många av dessa är ungdomar. Men det är inte fråga om något speciellt ungdomsfenomen. När man överväger en sådan här avgift måste man också överväga vad det kostar, om folk slutar att anmäla sin definitiva adressändring. Hur skall de kostna 39 derna täckas? Jag har talat med representanter för posten och fått uppgift om vad adressändringarna kostar. Skälet till att det har blivit dyrare är enligt vad som sägs att folk flyttar mer, så kopplingen till bostadsbristen finns ju där.
Herr talman! Jag vill i korthet säga att jag utgår från att postverket har övervägt vilka följder det i olika avseenden kan bli av dessa höjningar. Avsikten med dessa höjningar är inte att från postverkets sida tjäna pengar, utan det är att få verksamheten att gå runt, dvs. att finansiera sig själv.
Herr talman! Nu rör det sig inte bara om höjningar utan också om införandet av en ny avgift. Det kunde i och för sig vara intressant att veta vilka kostnader som rör de tillfälliga adressändringarna, och vilka som rör de definitiva flyttningarna, som närmast är kopplade till bostadsbristen. Jag får väl hoppas att postverket kommer att överväga frågan om befrielse eller nedsättning av avgiften för dem som är bostadslösa och att detta inte skall vara bara åldersrelaterat utan snarare relaterat till den situation personen befinner sig i på bostadsmarknaden.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har med anledning av att postverket beslutat att flytta postsorteringen i Krylbo till Borlänge frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att skapa ersättningsarbeten för de postanställda i Avesta/Krylbo-regionen. Postverket har till uppgift att ge god service till såväl stora som små kunder i hela landet till rimliga priser. Verket skall bedriva sin verksamhet på ett så effektivt sätt att det möjliggör ekonomisk överlevnad av egen kraft. Postverket får vidare självt besluta om sin organisation. Enligt uppgifter som jag inhämtat från postverket kommer beslutet att slå samman postsorteringen i Avesta Krylbo. Regionchefen i Borlänge har lovat att all personal vid Krylboterminalen kan beredas annan sysselsättning inom Posten. Det kan bli i Avesta Krylbos närhet kan bli ett alternativ i samband med vakanser.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. 28 november 1989 Det råder en stor oro bland de postanställda i Krylbo. Jag har som kom= = munalpolitiker erfarenhet av när företag, det kan vara statliga eller privatägda, skall lägga ner en verksamhet. Det går mycket lätt att fatta ett sådant beslut, men när det sedan gäller att skapa ersättningsarbeten för de anställda är det mycket svårare. I det skrivna svaret står att postsorteringen skall flyttas till Borlänge. Detta berör också norra Västmanland och tre där belägna kommuner, eftersom postsorteringen för dessa områden skall till Västerås. Regionalpolitiskt sett anser jag inte att detta överensstämmer med de intentioner som den sittande postoch teleutredningen har. Utredningen kommer med ett betänkande år 1990, och man skall se till att vi får en bättre service i glesbygden och i de s.k. mellankommunerna, exempelvis Avesta kommun. Kommunikationsministern säger i svaret att det inte blir någon försämrad service för berörda kommuner, företag och enskilda. Statsanställdas förbund avdelning 3031 har påpekat att det kommer att bli sämre service eftersom bl.a. postlådorna måste tömmas tidigare på dagen och transporterna blir längre. Transporterna måste gå med lastbil sju mil upp till Borlänge och sju mil ner till Västerås. Jag anser att detta är förkastligt också ur miljösynpunkt.
Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson säger att det i allmänhet är lätt att lägga ner verksamhet. Jag vill nog inte instämma i detta. Jag tror att också postverket som arbetsgivare känner att det är svårt att lägga ner verksamhet, eftersom det har ett ansvar för personalen. Men icke förty måste postverkets verksamhet, liksom annan statlig verksamhet, bedrivas rationellt. Man måste vidta åtgärder som ibland innebär personalinskränkningar eller omflyttning av personal. Detta skapar naturligtvis oro. Såvitt jag har förstått av den information jag inhämtat i detta ärende, har postverket gjort betydande insatser för att gå ut tidigt med information och för att lösa frågan på ett så tillfredsställande sätt som möjligt för personalen och även för att finna nya arbetstillfällen i Avesta kommun. Jag vill slutligen säga att enligt den information jag har fått har Statsanställdas förbund inte angivit någon avvikande mening vid förhandlingen om den nya sorteringsorganisationen inom Borlängeregionen.
Herr talman! Till det statsrådet sist sade kan jag säga att jag fått uppgifter från Statsanställdas förbund som jag har papper på, och jag har också generaldirektör Ulf Dahlstens beslut som gäller nedläggningen. Jag kan citera följande: ”Synpunkter har inkommit från SF avd 3031 i Borlänge med avvikande mening till förslaget”, dvs. en nedläggning av postsorteringsanläggningen i Krylbo. De uppgifter jag har fått, främst från Statsanställdas förbund, är att man inte har fått några som helst garantier för ersättningsjobb eller anställning i Avesta kommun. Jag nämnde tidigare regionalpolitiken och den sittande postoch teleutredningen som kommer med sitt slutbetänkande år 1990. Jag tycker att man skulle ha väntat med sådana här åtgärder tills utredningen har kommit med sitt betänkande.
Herr talman! Viola Claesson har med anledning av att postverket överväger att flytta paketsorteringen från Göteborg till Borås frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder. Viola Claesson menar att det inte skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart eller effektivt att genomföra en sådan flyttning. Låt mig först säga att det ligger inom postverkets ansvarsområde att bestämma om den här typen av organisationsförändringar. Enligt uppgifter som jag hämtat från postverket ökar paketvolymerna kraftigt samtidigt som paketverksamheten går med underskott om ca 400 milj.kr. Postverket prövar därför olika alternativ för att lösa nu rådande kapacitetsproblem i Västsverige. Att flytta postpakethanteringen från Göteborg till Borås är därvid ett alternativ.
Herr talman! Tack för svaret. Jag har full förståelse för att posten prövar olika alternativ, Georg Andersson. Frågan är vilket alternativ det kommer att handla om. Postens generaldirektör Ulf Dahlsten briljerade nyligen i en intervju med sin syn på humanism och ingenjörskonst. Han hoppades att hans syn skulle bli ledstjärna under 90-talet. Han talade bl.a. om en kraftsamling av alla kompetenser för att lösa miljöproblem och andra problem. Men det verkar inte som om Ulf Dahlsten i kompetensen räknar in alla dem som utför det praktiska arbetet. Det är dessa människor som drabbas av dålig arbetsmiljö på postsorteringen. Det är de som får det kärvt om t.ex. 90 arbeten försvinner i och med en ny organisation i Göteborg. Varför skulle det inte få finnas sortering av postpaket och företagspaket både i Borås och i Göteborg? Detta har inte någon av postens utredningar givit svar på. Utredandet har gått ut på att hanteringen av postpaket skall flyttas från Göteborg till Borås. Posten påstår att en sådan ordning minskar kostnaderna i Göteborg. Men det tillkommer nya kostnader, som man inte har velat låtsas om och som facket har tagit fram. Facket har pekat på allvarliga fel i postens argumentering. Facket tar upp både miljöoch arbetsmiljökonsekvenser av olika alternativ. Men miljöansvar är inte någonting som postens utredare har befattat sig med. Har Georg Andersson lyssnat på facket? Tycker statsrådet att det är bra — Prot. 1989/90:34 att facket t.ex. tar upp frågan om hur många fler vägtransporter som kan bli — 28 november 1989 följden om postens utredningsalternativ slår igenom? smile rss En BEN
Herr talman! Min första fråga till Viola Claesson blir, som nästan alltid är fallet i frågedebatter med henne, följande: Anser verkligen Viola Claesson att vi skall avgöra den här typen av frågor i riksdagen? Skall vi avgöra hur paketsorteringen i Göteborg bör organiseras? Det blir litet konstigt att föra den typen av diskussioner i riksdagen. Det är en sak om det gäller principfrågor, men här är det fråga om att få en rationell hantering så att postverket kan undgå den stora förlust man nu har för paketsorteringen. I postens lättgodsverksamhet omsätter man ca 2 miljarder kronor. Underskottet i verksamheten överstiger 400 milj.kr., och strävan är att komma ner till till ett nollresultat år 1993. Jag anser att det finns anledning för mig som kommunikationsminister att understödja sådana strävanden inom postverket. Det är faktiskt den typen av krav vi ställer och den typen av mål vi sätter upp från regering och riksdag. Om det här leder till nya kostnader för postverket, måste postverket självt vara kapabelt att bedöma. Det finns en styrelse i detta organ med parlamentariskt inslag.
Herr talman! Ja, Georg Andersson, jag tycker att denna typ av fråga faktiskt hör hemma i kammardebatten. Det handlar nämligen om mycket viktiga principer. Jag ställde en fråga som jag inte fick svar på. Tycker inte Georg Andersson att det är bra att facket, Statsanställdas förbund, tar upp sådana konsekvenser som postens egna utredare har struntat i? Det gäller t.ex. det absurda i att om man flyttar över pakethanteringen från Borås till Göteborg kommer man att få köra mycket mera post på långtradare. Som jag ser det är det helt i onödan. Som posten ser det är det däremot nödvändigt eftersom man vill få ner kostnaderna. Skall posten inte alls behöva ta hänsyn till de andra krav som de fackligt aktiva har? Det gäller hur arbetsmiljön vid hanteringen av företagspaket i Göteborg fungerar och vilka kostnader det innebär att förändra lokaliteterna, vilket andra utredare har pekat på kommer att bli nödvändigt. Har Georg Andersson inte sett den utredning som facket har låtit Arbetstagarkonsult AB göra i Göteborg? Där finns det viktiga synpunkter att ta fasta på.
Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om regeringen avser att öppna 43 möjligheter för banverket att lånefinansiera järnvägsinvesteringar. Jag har tidigare besvarat ett öppet brev från folkpartiets riksdagsgrupp angående finansiering av järnvägsinvesteringar. Som framgick av mitt svar anser jag det nödvändigt att finna kompletterande finansieringskällor utanför statsbudgeten för att kunna tillgodose det omfattande investeringsbehovet inom transportsektorn. Utgångspunkten skall dock vara att de projekt som genomförs också skall vara de samhällsekonomiskt mest angelägna. I mitt svar pekade jag på att det inom järnvägens område bedrivs ett aktivt arbete för att finna alternativ finansiering av olika järnvägsprojekt. Som exempel kan nämnas att banverket nyligen har träffat ett avtal med lokala och regionala intressenter om finansieringen av dubbelspårsutbyggnad på sträckan Göteborg-Kungsbacka. Vidare pågår bl.a. arbetet med att finna gemensamma finansieringslösningar för Arlandabanan och spåren runt Mälaren. Enligt min mening bör det finnas intressenter som är angelägna om att järnvägsinvesteringar kommer till stånd och som därmed är beredda att svara för en del av kostnaderna för dessa. En förutsättning för lånefinansiering är självfallet att projektet ger en tillfredsställande räntabilitet. Lånefinansiering innebär att framtida investeringsutrymme intecknas. Då jag bedömer att det kommer att finnas angelägna nyinvesteringsprojekt även i framtiden, anser jag att arbetet med att finna alternativ finånsiering i första hand bör drivas vidare enligt nu gällande principer.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Min spontana kommentar är att svarets sista stycke är en liten glidning ifrån lånefinansieringen. Jag vill också tacka för svaret på det från folkpartiet avsända öppna brevet till kommunikationsministern. Vi tycker att det är bra att kommunikationsministern till synes är villig att börja pröva nya alternativa finansieringsformer för att kunna få fram ett acceptabelt järnvägsnät runt om i Sverige. Generaldirektören begär stora summor pengar för att kunna verkställa ombyggnad, upprustning och nybyggnation av i Sverige aktuella järnvägssträckor. Enligt vad vi kan förstå är det nödvändigt. Det var inte precis något funktionellt järnvägsnät som det nya bolaget fick ta hand om. Ur miljöoch transportteknisk synpunkt är det definitivt det bästa transportsätt vi kan åstadkomma i dag. Skall vi bli trovärdiga i våra ansträngningar att för framtiden kunna visa upp en fin miljö, så måste vi satsa på kommunikationer som ur den synpunkten är miljövänliga och utgör ett bra alternativ. Skall vi över huvud taget kunna begära, eller ens tro, att folk skall ställa sina bilar hemma för att t.ex. ta sig till sitt arbete som pendlare, måste vi först se till att kollektivtrafiken fungerar på ett acceptabelt sätt. Även här är järnvägen ett förträffligt transportmedel. Vi politiker har här ett enormt ansvar för att nu skapa resurser för att så snabbt som möjligt ta tillbaka all förlorad tid, som SJ och staten förut har missat genom misskötsel av SJ. Det finns många möjligheter att genom olika finansieringsformer skapa tillgång på medel för att kunna bygga nya järnvägsförbindelser. Det handlar = Prot. 1989/90:34 inte bara om Arlandabanan och Mälarbanan. Många andra banor är ak 28 november 1989 tuella. FED ERNA Jag vill fråga om det finns några nya projekt på gång när det gäller finansieringen. När det gällde Västkustbanan var det egentligen bara fråga om att till stora delar flytta över det ekonomiska ansvaret till kommunerna. Jag tycker inte att det är någon bra finansiering av järnvägsnätet.
Herr talman! Kenth Skårvik och jag är i alla fall överens på två punkter. Den ena är att det krävs stora investeringar för att åstadkomma ett bra, effektivt och modernt järnvägssystem. Det krävs säkerligen större belopp än vad vi tidigare har föreställt oss i de politiska diskussionerna vid utformningen av trafikpolitiken. Den andra är att det krävs mycket stora insatser för att få fram miljövänliga alternativ. På dessa punkter är vi således överens. Sedan måste vi också vara överens, Kenth Skårvik och jag, om att dessa alternativ skall betalas. De måste betalas av våra gemensamma resurser på ett eller annat sätt. Man kan naturligtvis låna pengar. I allmänhet måste man dock betala mycket höga räntor på pengarna, och sedan skall man betala igen dem. Det är ingen riktigt genial lösning om man inte ser hur man skall finansiera det hela i slutändan. Man måste framför allt satsa pengarna på sådana objekt som kan förränta sig och som kan stå för kapitalkostnaderna. Vi är öppna för alla möjliga initiativ och idéer på det här området. På Kenth Skårviks sista fråga om nya projekt kan jag bara säga att jag för min del är mycket angelägen om att få fram nya lösningar. Det finns också med i uppdraget för dem som nu försöker hitta finansiella lösningar för Mälarbanan och Arlandabanan att arbeta mycket okonventionellt.
Herr talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam för det sista kommunikationsministern säger, nämligen att man är öppen för alla förslag. Jag hoppas att vi får hjälp i det avseendet. Under allmänna motionstiden kommer säkert många nya fina förslag. Även jag är klar över att det i dag verkar behövas orealistiska summor, eftersom de trots allt i slutändan skall betalas av det allmänna. När vi satsar på detta hoppas och tror vi emellertid att järnvägen skall bli ett mycket bra alternativ i framtiden. När vi har rustat upp järnvägen så att den fungerar ordentligt, hoppas vi att den skall ge pengar och finansiera sig själv. Det är mot den bakgrunden vi funderar på om lånemöjligheten trots allt kan vara ett bra alternativ när man skall lägga upp det långsiktigt. På det sättet kan man få in pengar i framtiden för att kunna betala. Det hade dock varit mycket bättre om vi hade kunnat betala allt kontant. Nu går det emellertid inte. Det gäller även för den personliga ekonomin, och då får man ibland låna. Jag är tacksam för det svar jag har fått. Vi skall försöka komma tillbaka för att ge goda råd framöver. Jag hoppas att kommunikationsministern lyssnar på dem.
Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig hur jag ställer mig till en lösning av frågan om Öresundsförbindelserna, som innebär att en kombinerad biloch järnvägsbro byggs mellan Malmö och Köpenhamn. Jag har vid tidigare tillfällen förklarat att vid bedömningen av frågan om en fast förbindelse över Öresund bör följande förutsättningar gälla. Förbindelsen skall betalas av dem som trafikerar den. Subvention med budgetmedel bör inte påräknas.
Öresundsdelegationen har lagt fram sitt slutbetänkande . Därefter har socialdemokraterna genomfört sitt rådslag om hur man ser på frågan om fasta förbindelser över Öresund. Det bör därmed finnas goda förutsättningar, att förelägga riksdagen ett förslag om byggande av en bro mellan Malmö och Köpenhamn. I en tidningsintervju föreslår statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, tillika ordföranden i Öresundsdelegationen, Gunnel Färm, att en kombinerad biloch järnvägsbro skall byggas, och att denna skall finansieras genom att bilismen står för samtliga kostnader. Detta är sannolikt för många parter en acceptabel lösning för att komma i gång med bygget.
De miljömässiga konsekvenserna måste tillmätas stor betydelse. Goda förutsättningar för järnvägstrafik bör skapas. Eftersom en fast förbindelse över Öresund berör även Danmark, måste frågan diskuteras med den danska regeringen innan några beslut kan fattas i Sverige. Min ambition är att vi skall kunna ta ställning så snart som möjligt.
Om regeringen förelägger riksdagen ett sådant förslag, bör det ha stora möjligheter att få majoritet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I en tidningsintervju lördagen den 11 november föreslår statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, tillika ordförande i Öresundsdelegationen, Gunnel Färm att en kombinerad biloch järnvägsbro skall byggas mellan Malmö och Köpenhamn och att denna skall finansieras genom att bilismen står för samtliga kostnader. Det är mot den bakgrunden intressant att ställa frågan om kommunikationsministern också står bakom detta uttalande: I så fall finns inte särskilt många hinder mot att förelägga riksdagen ett sådant förslag, som dessutom bör ha stora möjligheter att få en majoritet bakom sig. För många parter är det sannolikt inte bara acceptabelt, utan också en bra lösning, för att komma i gång med det här bygget. Regionalt skulle en bro mellan Malmö och Köpenhamn få många positiva effekter. Skåne är inte längre ett överhettat område, utan en region med en långsiktigt ogynnsam utveckling. En bro över Öresund skulle kunna fungera som en magnet vid nya företagsetableringar, inte minst som en motvikt till Stockholmsregionen vore detta positivt. Kommunikationsministern har chansen att bli historisk som det statsråd som efter ett sekel av utredande tar sådana initiativ att en fast förbindelse över Öresund blir verklighet. Jag vill uppmana statsrådet att verkligen ta den chansen. Låt mig avsluta med att fråga: Vilka initiativ kommer kommunikationsministern närmast att ta i ärendet? Förs det i dag några diskussioner med den danska regeringen i denna fråga? Herr talman! Mitt arbete på denna punkt baseras inte på ambitionen att — 28 november 1989 bli historisk. Om resultatet skulle leda till detta har jag naturligtvis inget SG emot det. Men utgångspunkten är att hitta en bra lösning. Per Stenmarck bortser i denna diskussion från det faktum att man i en bilateral lösning också måste beakta vad den andra parten har för synpunkter. Riksdagen har en gång tidigare, någon gång i mitten på 70-talet, sagt ja till en kombinerad förbindelse. Då sade danskarna nej. Det är inte särskilt meningsfullt att arbeta på det sättet. Jag menar därför att vi bör föra överläggningar med den danska regeringen innan vi går till riksdagen och talar om vilken lösning vi förordar.

Herr talman! Jag delar kommunikationsministerns ambition i denna fråga. Kommunikationsministern säger att vi bör föra överläggningar med den danska regeringen i denna fråga. Jag frågade tidigare om det förs några sådana överläggningar i dag. Det kunde vara intressant att få ett svar på det. Kommunikationsministern anger i sitt frågesvar tre krav som skall vara uppfyllda för att vi skall få en bro mellan Malmö och Köpenhamn: Den skall betalas av dem som trafikerar den, dvs. det kommer inte att bli fråga om några subventioner av budgetmedel. De miljömässiga konsekvenserna skall tillmätas stor betydelse. Det skall bli goda förutsättningar för järnvägstrafiken. Därmed är ju faktiskt kommunikationsministern och vi moderater helt överens om detta. Allt detta låter bra, och det finns också med i Öresundsdelegationens betänkande. Är kommunikationsministern dessutom överens med sin statssekreterare? I så fall borde det ju inte finnas särskilt mycket som hindrar regeringen från att också lägga fram ett förslag inför riksdagen.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat civilministern om han är beredd att med regionalpolitiska medel ersätta televerket för olönsamma telefonkiosker i glesbygd för att där upprätthålla en god teleservice. Frågan har överlämnats till mig. Automatverksamheten som helhet ger för närvarande 0-resultat. Televerkets mål är att verksamheten skall bära sina egna kostnader men inte behöva gå med vinst. Den fråga som Wiggo Komstedt tar upp har direkt anknytning till frågan om televerkets regionala och sociala ansvar. Denna frågeställning behandlas som bekant av postoch teleutredningen. Utredningens resultat beräknas föreligga i början av nästa år. Jag är därför inte beredd att nu uttala mig i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan till civilministern är att vi här i riksdagen har beslutat att de statliga verken, typ postverket och televerket, skall vara affärsdrivande. Detta står inte minst vi moderater bakom. Därför menar jag att det inte kan vara kommunikationsdepartementet som skall försöka få televerket att åta sig den här olönsamma affären. Detta var alltså anledningen till att jag ställde frågan till civilministern. Vi anslår pengar till en levande landsbygd och talar vackert om att det skall vara möjligt att bo kvar i våra glesbygder, men det blir faktiskt allt svårare för människorna att bo kvar där. Posten har ersatt postkontoren med lantbrevbärare, och det är alldeles utmärkt. Televerket kör däremot inte omkring med någon ambulerande bil som ersättning för telefonstationerna. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till att den sittande postoch teleutredningen snart beräknas bli klar. Det är i och för sig bra, men jag vill då fråga: Vore det inte rimligt att televerket avvaktade med sina åtgärder? Just i dessa dagar sker en nermontering av den enda offentliga telefonen i vissa mindre samhällen. Vore det då inte rimligt att televerket avvaktade den sittande utredningen de månader som återstår fram till början av nästa år, innan man går in med dessa åtgärder? Om utredningen skulle komma fram till att denna verksamhet skall subventioneras via statsmakterna, vilket kan vara möjligt, då är det orimligt att televerket nu lägger ner pengar på att montera ner dessa telefonkiosker för att senare få pengar för att montera upp dem igen. Jag frågar statsrådet: Hade det inte varit rimligt för televerket att vila på hanen några månader?
Herr talman! Det är inte alldeles lätt att bedöma varje enskild telefonkiosk. Det finns enligt uppgift 40 000 telefonautomater i det här landet, varav 6 400 utgörs av automater i kiosk. Denna verksamhet omsätter ca 200 milj.kr. och ger ett 0-resultat. Det innebär att det krävs en ganska betydande vinst från den automatverksamhet som bedrivs i tätortsområdena för att finansiera den olönsamma telefonautomatverksamhet som upprätthålls i glesbygder. Policyn inom televerket är att så långt möjligt bibehålla olönsamma telefonautomater i glesbygd. Men smärtgränsen går naturligtvis någonstans. En viss förändring av verksamheten tror jag ändå att man måste acceptera även om en utredning pågår. Mitt intryck är att såväl postsom televerk i avvaktan på utredningen bedriver förändringsarbetet på detta område med ytterst stor varsamhet.
Herr talman! Jag kom alldeles nyss med andan i halsen hit från ett sammanträde med postens styrelse, där vi diskuterade den mycket dåliga och olönsamma affär som det är för posten att bära ut tidningar i glesbygd. I områden med tätare bebyggelse är det andra som tar hand om distributionen. Men posten bedriver ändå denna verksamhet, och man finansierar verksamheten med intäkter från andra områden. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla servicen. Samma sak borde naturligtvis gälla televerket i det sammanhanget. Men = Prot. 1989/90:34 om vi inte ålägger televerket verksamheter som är olönsamma kvarstår detta — 28 november 1989 problem, nämligen att om denna enda möjlighet till telekommunikation ute. GT, i samhällena försvinner blir ju situationen på dessa orter ännu sämre. Jag är medveten om den utredning som sitter, och jag accepterar det svar som kommunikationsministern ger mig. Men jag anser ändå, statsrådet, att vi kunde vara överens om att det för staten totalt sett blir en enormt dålig affär om televerket med skattebetalarnas pengar skall montera upp dessa telefonautomater igen om några månader, vilket blir följden om nu postoch teleutredningen skulle komma fram till att denna service skall vara kvar i våra glesbygder.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om regeringen är beredd att anslå ytterligare 23 milj.kr. för att trygga fortsatt persontrafik på sträckan Gävle-Avesta/Krylbo-Örebro. Bakgrunden till frågan är att transportrådet tidigare i höst redovisat ett förslag till upphandling av långväga tågtrafik som har en klar regionalpolitisk betydelse men som SJ inte anser sig kunna klara på affärsmässiga villkor. Förslaget innebär att 618 milj.kr. används för tågköp. Dessutom föreslås 50 extra miljoner för att trygga och utveckla tågtrafiken i Värmland, Norrland och på den bana i Bergslagen som Olle Östrand frågar om. Transportrådets förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Förslag till medelsberäkning kommer att föreläggas riksdagen i årets budgetproposition. I avvaktan härpå har jag i dag ingen möjlighet att närmare kommentera frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har naturligtvis en viss förståelse för att kommunikationsministern inte i dag kan ge ett klart besked. Jag vill ändå kraftigt understryka vikten av att persontrafiken även i fortsättningen kan bedrivas på sträckan Gävle-Frövi via Avesta. I annat fall kommer det att innebära en avsevärd försämring för kontaktnätet i bl.a. Gävleborgs län vad avser förbindelserna med både västra och södra Sverige. Hela inlandstrafiken kommer att få sämre förbindelser västerut. Om trafiken skall gå via Falun förlängs restiden till Örebro med mer än en timme. Denna förlängning av restiden accepteras naturligtvis inte av resenärerna, utan dessa kommer med all sannolikhet att välja att resa via Stockholm. Effekten av en indragning av persontrafiken via Avesta kan då bli att även underlaget för trafiken via Falun blir ännu sämre. Och även denna förbindelse kommer kanske på sikt i riskzonen. 49 Detta innebär samtidigt en ökad belastning på tågsystemet i Stockholm — enligt mitt sätt att se alldeles i onödan. För närvarande utreds det hur tågsystemet i Bergslagen och efter Norrlandskusten skall kunna byggas upp. Snabbtågslinjer kommer att etableras i början av 90-talet, och snabba pendeltåg planeras att sättas in i Bergslagen. Men ännu är ju systemlösningarna inte riktigt färdiga. Därför bör trafiken på båda dessa bansträckor upprätthållas tills man har klarat ut hur tågsystemet skall se ut i framtiden. Det är inte bara länsstyrelsen i Gävleborg som har denna uppfattning. Även länsstyrelserna i Kopparberg och i Västmanland menar att det är mycket viktigt att persontrafiken upprätthålls. I detta fall är det fråga om 23 miljoner. Det är väl ett blygsamt belopp om man jämför det med andra mycket stora belopp som skall investeras för att förbättra persontrafiken?
Herr talman! Jag vill först konstatera att beredningen av denna fråga, vilket jag sade tidigare, pågår, och det föreligger ett förslag från transportrådet. Slutligen är det riksdagen, denna kammare, som fattar beslut om hur mycket som skall anslås. Jag är också angelägen om att betona att vi har anledning att ställa krav på SJ att bedriva så mycket trafik som möjligt på de banor som står till förfogande och att anstränga sig till det yttersta för att göra denna trafik effektiv, bra och attraktiv, så att den går ihop ekonomiskt. Men i de fall trafiken inte går att bedriva med ett rimligt ekonomiskt resultat har staten ställt åtskilliga miljoner till förfogande, för närvarande ca 600 miljoner, för att köpa icke lönsam trafik. Det är så att säga den andra stationen i det här systemet som vi nu diskuterar. Men låt oss inte glömma bort den första, att SJ också utvecklar trafiken så att subventioner inte behövs på alltför många järnvägslinjer.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns begränsade resurser att röra sig med budgetmässigt. Men det finns naturligtvis möjligheter att även göra omprioriteringar. Men i alla sammanhang framhålls det ju att goda kommunikationer har en avgörande betydelse för en regions utveckling. Och denna linje går igenom Bergslagen, en region som är utsatt för mycket stora strukturproblem. Samhället går ju i andra sammanhang in med massiva insatser, hundratals miljonér kronor, i Bergslagen. Då tycker jag att det vore fel att samtidigt försämra kommunikationerna i detta område, eftersom goda kommunikationer har en avgörande betydelse även för Bergslagens utveckling.

Herr talman! Birgit Henriksson har fråga mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa att invånare i Sverige med utländska körkort 90:34 ning. 28 november 1989 Bakgrunden till frågan är att ett utländskt körkort, inom ett år från det att. körkortsinnehavaren blivit kyrkobokförd här i landet, kan bytas ut mot ett svenskt. Birgit Henriksson befarar att det i vissa länder, t.ex. Libanon, på grund av krig kan vara svårt att bedriva ordentlig körkortsutbildning. Många människor som bor i närheten av flyktingförläggningar är därför enligt henne rädda för vad som kan inträffa i vinterväglag. Att utbyte av utländska körkort i vissa fall förorsakar problem har redan uppmärksammats. Den av regeringen beslutade utredningen om översyn av förarutbildningen och författningarna rörande körkort skall inom ramen för sitt arbete analysera de problem som nu finns i fråga om utbyte av utländska körkort och föreslå de ändringar av nuvarande system som kan behövas.
Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsminister Andersson för svaret. Jag är glad över att regeringen har uppmärksammat problemet och ämnar tillsätta en utredning. Men jag hade hoppats att andra åtgärder tillfälligt skulle kunna vidtas. Det är nämligen uppenbart att många trafikanter i dag utgör en riskfaktor på våra vägar. Och många flyktingförläggningar är belägna inom vanliga bostadsområden, inte bara i närheten av dem. I dessa bostadsområden leker små barn i den första snön. De prövar skidor och pulkor. Och de något äldre barnen går så här års till och från skolan i mörker. De flesta som vi talar om har aldrig kört bil i svenskt vinterväglag, och de har aldrig lärt sig att parera sladdar eller att få stopp på fordon i snöhalka. Dessutom har dessa personer, vilket var ytterligare en anledning till att jag ställde frågan, synnerligen dåliga fordon. Det kanske säger sig självt, eftersom det som regel gäller medellösa asylsökande eller flyktingar som lever på socialbidrag. Men bilarna är många och farorna är stora. Kan statsrådet tänka sig att ge direktiv till en obligatorisk uppkörning tills utredningen har arbetat fram andra förslag? Detta gäller alltså endast dessa grupper. I övrigt är jag fullt på det klara med att hanteringen av utländska körkort inte skall försvåras.
Herr talman! Den kommitté som jag nämnde skall enligt sina direktiv överväga om det för rätten till utbyte av utländskt körkort skall krävas förarprov eller annat test. Jag är inte beredd att i avvaktan på denna utredning nu föreslå sådana insatser. Men frågorna på detta område skall enligt direktiven beredas skyndsamt och redovisas särskilt. Jag utgår ifrån att jag ganska snart skall få synpunkter från utredningen på denna punkt. Herr talman! Jag tycker att Birgit Henriksson avgränsar detta område på ett för mig litet egendomligt sätt. Reglerna för utbyte av utländska körkort gäller ett mycket stort antal länder. Människorna från dessa länder är i de flesta fall ovana vid vinterväglag. Det gäller inte bara de asylsökande som Birgit Henriksson nu lyfter fram. Jag finner det därför oegentligt att diskutera detta problem utifrån enbart denna grupp av asylsökande som råkar be finna sig i vårt land just nu. De allra flesta personer med utländska körkort har inte kört på våra vintervägar tidigare.
Herr talman! Att jag tar upp just denna grupp beror på att denna grupp är så stor och att dessa människor kommer att stanna här i landet. Många människor från andra länder reser hit och leasar kanske en bil för en dag eller två och kör som regel inte om det är dåligt väglag. De löser sina transportproblem på annat sätt. Men att många asylsökande har fastnat i flyktingförläggningar och tillbringar så lång tid där har lett till faror, och befolkningen som bor runt omkring är mycket rädd för att någonting skall inträffa. Befolkningen har sett alltför många incidenter och börjar ifrågasätta detta. Dessutom har alltså dessa människor så dåliga bilar, vilket är ytterligare en sak som gör att man inte kan jämföra med människor som kommer till Sverige från ett annat land och leasar en bil som då har en hyfsat god standard, som är försäkrad, m.m. Det var därför som jag i första hand tog upp dessa asylsökande. Dessutom tänkte jag att något kanske kunde göras mycket snabbt i detta fall.
Herr talman! Med kammarens tillstånd kanske jag får återknyta något till min tidigare uppgift som invandrarminister och säga att det är angeläget att man vid asylförläggningar informerar de asylsökande om svenska förhållanden och det svenska samhällets sätt att fungera. Det kan vara mycket lämpligt att man vid denna information även informerar om trafiksäkerhet.
Herr talman! Jag vill kortfattat säga att detta har gjorts, åtminstone på de förläggningar som ligger i närheten av min hemort. Men informationen går inte fram, bl.a. beroende på språksvårigheter men också på körovana.
Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att den planerade snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Sundsvall skall komma till stånd. Bakgrunden till Martin Olssons fråga är att SJ nyligen har presenterat ett förslag till plan för nyinvesteringar i infrastrukturen fram till sekelskiftet. Det är givetvis positivt att SJ deltar i debatten om behovet av resurser till järnvägssektorn. SJ:s krav kan betraktas som önskemål från trafikutövaren, medan det är banverket som, efter samhällsekonomiska överväganden, har att prioritera mellan olika investeringar i järnvägens infrastruktur och genomföra dessa i den takt som tillgången på resurser medger. Vid den sam hällsekonomiska bedömningen skall givetvis de regionalpolitiska effekterna Prot. 1989/90:34 av olika projekt vägas in. I detta arbete deltar bl.a. länsstyrelserna. 28 november 1989 I banverket pågår för närvarande arbetet med att upprätta en plan förny= ZN investeringar i stomjärnvägar för perioden 1991-2000. Denna plan kommer bl.a. att utvisa på vilka sträckor det i första hand blir aktuellt att fortsätta arbetet med att anpassa de fasta anläggningarna till snabbtågstrafik.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret eller närmast för kommentaren till min fråga. Inte bara Norrlands inland utan också kusten har haft negativ utveckling under flera år, och bl.a. av det skälet tog kommunerna längs södra Norrlandskusten initiativ till en utredning om förutsättningarna för och konsekvenserna av snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall. Snabbtåget skulle knyta orterna längs denna sträcka både närmare varandra och närmare Uppsalaoch Stockholmsregionen, vilket allt skulle kunna verka för förbättringar av arbetsmarknaden och utvecklingsmöjligheterna inom området. Dessutom skulle snabbtåget innebära modern och miljövänlig kollektivtrafik, som med framgång borde kunna konkurrera med bilar och flyg. När riksdagen i våras behandlade motioner av representanter för samtliga partier om detta snabbtåg utgick riksdagen ifrån att projektet skulle genomföras utan något särskilt riksdagsuttalande. Man hade funnit att det var högt prioriterat hos banverket och att SJ var berett att sätta in erforderlig vagnmateriel. Därför blev vi alla besvikna när det här snabbtåget enligt SJ:s planer, som presenterades för en tid sedan, bara skulle gå till Gävle. Vi såg det som mycket illavarslande. Vi kan konstatera att sedan riksdagsbehandlingen i våras har dessutom regionalpolitiska utredningen uttalat sig för att järnvägsstandarden längs Norrlandskusten bör bli densamma som den mellan Stockholm och Göteborg. Jag sade inledningsvis att kommunikationsministerns svar närmast är en kommentar. Min fråga gällde vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att den planerade snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Sundsvall skall komma till stånd. Av svaret framgår egentligen inte något annat än en redovisning av handläggningen. Jag vill därför upprepa min fråga: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att denna snabbtågsförbindelse verkligen skall komma till stånd?
Herr talman! Det är litet påfrestande, att när riksdagen fattat beslut och vi är överens om en viss handläggningsordning, riksdagsledamöter sedan uppträder och begär av mig och regeringen att vi skall frångå denna handläggningsordning. Nu har vi gett banverket uppdrag att prioritera utifrån samhällsekonomiska bedömningar och lägga fram en plan för perioden 1991-2000. Sedan är det riksdagens sak att anvisa pengar. Vi har tidigare diskuterat möjligheterna till kompletterande finansiering för att genomföra denna plan. I det läget vore det väl litet egendomligt, om regeringen eller jag personligen skulle gå in och ge direktiv och anvisningar för hur vissa enskilda objekt i det planeringsarbete som pågår skall genomföras och i vilken takt det skall ske.
Herr talman! Ja, vi vet i vilken ordning dessa ärenden handläggs, men ingen kan väl vare sig som riksdagsledamot eller regeringsledamot frånta sig ansvaret för att försöka påverka utvecklingen i den riktning som man av regionalpolitiska, miljöpolitiska och trafikpolitiska skäl önskar. Jag utgår ifrån att ministern inte helt står vid sidan om det här. Med hänvisning till vad riksdagen skall besluta om får vi komma ihåg att de allra flesta riksdagsbesluten fattas på förslag av regeringen. Det är därför som jag efterlyser regeringens åsikt i den är frågan. Min förhoppning är att regeringen skall vara beredd att föreslå åtgärder, så att denna snabbtågsförbindelse kan komma till stånd.

Herr talman! Sören Norrby har frågat mig när nyttan av fritidsbåtsregistret väntas bli större än kostnaden. Fritidsbåtsregistret infördes år 1988. Hittills har ca 238 000 fritidsbåtar registrerats. Att bygga upp ett nytt register av denna storlek kostar givetvis pengar initialt, vilket dock var förutsett. Anslagen för registerhållningen minskar emellertid nu i takt med att registret färdigställs. Att mäta värdet i pengar av ett register av denna typ är givetvis svårt. Att sjöräddningen redan har haft stor nytta av registret är klarlagt. Registret utgör också ett värdefullt hjälpmedel i polisens och kustbevakningens arbete m.m. I takt med att registret blir mer komplett kommer det också att utgöra ett viktigt underlag för samhällets planering, bl.a. av fritidsbåtshamnar och annan infrastruktur som kommer fritidsbåtstrafiken till godo.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Låt mig börja med att ge en eloge till regeringen. Propositionen om ett fritidsbåtsregister var det för svenskt båtliv minst skadliga sättet att verkställa ett beslut av den socialdemokratiska partikongressen. Båtlivet är ju en av de populäraste friluftsaktiviteterna här i landet. Man räknar med ungefär två miljoner utövare, och för hundratusentals människor är båtliv symbolen för frihet, naturvårdsansvar och familjesamvaro. Fritidsbåten är ett välskött sparkapital för båtfamiljen, och dessa pengar satsas i Sverige. Alternativt kanske de skulle ha satsats på utlandssemester eller mer bilåkande. Om nu staten skall bestämma hur 15—20 milj.kr. om året skall användas för att främja båtlivet, måste man faktiskt ställa sig frågan: Är det bästa sättet att satsa pengarna på ett båtregister? När jag frågar kommunikationsministern om nyttan av detta register kan — Prot. 1989/90:34 förväntas överstiga kostnaderna, svarar han med att säga att det i framtiden 28 november 1989 kommer att väl fylla sin tilltänkta funktion. Men den tilltänkta funktionenär ASA enligt min uppfattning inte sådan att nyttan överstiger kostnaderna. Jag skulle vilja fråga: När nu det här registret är genomfört, vad planerar regeringen för positiva åtgärder för att främja båtlivet? Det är ändå fråga om en verksamhet som nu netto kör in över 200 milj.kr. i bensinskatt till statskassan. Med de föreslagna förändringarna av drivmedelsbeskattningen blir det minst lika mycket till. Ingen annan friluftsaktivitet av liknande slag torde köra in så mycket pengar netto till statskassan. De flesta är tärande och inte närande för statskassan. Det jag tänker mig är exempelvis stimulansbidrag för iordningsställande av mottagningsanordningar för latrin från slutna båttoaletter. Reglerna skärps ju för större båtar den 3 maj nästa år enligt Östersjökonventionen. Det är frågor av en typ som båtlivet, Svenska båtunionen, tar upp i sitt nya miljöprogram.
Herr talman! Med det här registret skaffar samhället sig planeringsinstrument, och det är inte oviktigt. När Sören Norrby frågar efter positiva åtgärder är det viktigt att betona att det med ett sådant instrument blir större möjligheter att planera för fritidsbåtsverksamheten, så att den kan fungera på ett för samhället och den enskilde tillfredsställande sätt. Det är fråga om utbyggnad av fritidsbåtshamnar och annat sådant. Sedan kan man också konstatera i marginalen att det har visat sig att det här registret har haft betydelse för fritidsbåtsägare på det sättet att man lättare fått igen båtar som har försvunnit. Jag kan berätta för Sören Norrby att en av kammarens ledamöter som jag känner lyckades återfå sin stulna fritidsbåt tack vare att den var registrerad.
Herr talman! Det var inte mycket positivt för båtfolket i Sverige men kanske ändå ett halvt finger. Båtregistret har faktiskt visat sig underlätta vissa typer av organiserade stölder av båtar. För de flesta båtar som efterlyses anges också registreringsnumret. Jag var för några år sedan med om att för 50 000 kr. ta fram ett statistiskt underlag, som gav ett bättre planeringsunderlag för samhällets åtgärder avseende båtlivet än vad det här båtregistret någonsin kan göra, så på den punkten gör alltså inte det här båtregistret mer nytta än vad kostnaderna innebär. Det vore avslutningsvis intressant att få en fråga besvarad: Innebär den höjda drivmedelsskatten för fritidsbåtar att varje tanke på en särskild båtskatt kan skrinläggas?
Herr talman! Sören Norrby har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en övergripande analys av färjetrafiken mellan Sverige och Finland. Som Sören Norrby konstaterar har färjetrafiken mellan Sverige och Finland stor betydelse för handel och turism. Sjöfartsverket och länsstyrelsen har ansvaret för att färjetrafiken bedrivs i för samhället acceptabla former. Myndigheterna har i detta löpande arbete vid flera tillfällen utfört studier av färjetrafiken, främst i Stockholmsområdet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vad jag efterlyser är alltså en övergripande analys av detta viktiga och omfattande transportsystem.
Beträffande genereringen av landsvägstrafik från färjor vill jag erinra om att det nu har öppnats en ny järnvägsfärjeförbindelse mellan Hargshamn och Nystad i Finland. Regeringen stimulerar också som bekant utvecklingen av SJ:s kombinerade transporter, där transitgods från Finland utgör en viktig del. Jag vill också erinra om att sjöfartsverket av regeringen har fått i uppdrag att analysera sjöfartens miljöpåverkan. Detta uppdrag, som kommer att redovisas under våren 1990, innefattar också färjetrafikens inverkan på miljön. Även övriga trafikverk, bl.a. vägverket, har fått liknande uppdrag. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta någon särskild åtgärd med anledning av frågan.

Personligen anser jag att sjötransporter är miljövänliga och energisnåla. Den trafik som de största rederierna bedriver mellan Sverige och Finland är troligen den bäst skötta sjöfarten i världen. Tekniskt står den här färjetrafiken i en klass för sig. Jag är imponerad, men inte förblindad. Jag förblindas exempelvis inte av den när jag ser de miljöskador som uppstår längs farlederna i våra skärgårdar eller när jag tänker på de luftföroreningar som uppstår och den inverkan på miljön som den här trafiken har. Jag tycker att det verkar litet märkligt att man hittills aldrig har gjort någon sådan här övergripande analys. Det här transportsystemet har ju i betydande utsträckning fått utvecklas utan samhällelig påverkan. Jag vill ställa en kompletterande fråga till Georg Andersson: Anser kommunikationsministern att samhället i framtiden bättre skall kunna påverka utformningen när det gäller ett sådant här viktigt transportsätt — t.ex. beträffande storleken på nya fartyg? Det är en av de viktigaste faktorerna i detta sammanhang. Miljöaspekter på nya farleder kan inte beaktas tillräckligt med nuvarande lagstiftning. Nu pågår emellertid en översyn av miljöskyddslagstiftningen, vilken förhoppningsvis leder till att man kan rätta till det förhållandet. Ett så här pass stort transportsystem som också berör flera länder — Sverige och Finland samt naturligtvis Åland, om nu Åland ses som en självständig part i sammanhanget och vidare även Sovjet, eftersom en betydande del av Sovjet utrikeshandel sker den här vägen — borde motivera en mera Över gripande samlad samhällelig analys. De åtgärder som kommunikationsmi = Prot. 1989/90:34 nistern redovisar i svaret står inte i överensstämmelse med de anspråk som 28 november 1989 man kan ha på övergripande analys. SR OR OL RR NR Svar på frågor Kommunikationsminister GEORG ANDERSSON: Herr talman! Sören Norrby efterfrågar en analys, och det kan vara intressant att göra en sådan. Men nästa fråga blir då: Vad avser Sören Norrby att använda den analysen till? Är det för att från samhällets sida detaljreglera hur färjetrafiken skall bedrivas? I så fall är det litet förvånande att från en liberal få en sådan inbjudan. Den nyss avslutade diskussionen om fritidsbåtarna pekade ju i en annan riktning. Jag vill instämma i vad som sades, att färjetrafiken är ett väldigt viktigt transportmedel och att färjetrafiken mellan Skandinavien och Finland är ett alternativ som man måste arbeta med och utveckla. Det finns inget annat realistiskt alternativ när det gäller trafiken mellan Skandinavien och Finland. Sjöfartsverket och länsstyrelserna jobbar intensivt med frågor om farleder för sådana här färjor. Just nu pågår ju också arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning av en ny tänkt farled i Stockholms skärgård. Detta görs i samarbete med rederierna. Det arbetet är ännu inte färdigt och det är därför inte möjligt att göra en bedömning. Sedan måste man beakta att det här är en internationell verksamhet. Det är därför så mycket svårare att tänka sig detaljregler för den här typen av verksamhet, för det kräver ju överenskommelser med parterna i andra länder. Jag har inte sett att det finns några tendenser i andra länder till en vilja att nu arbeta med den typen av insatser. Fartygsstorlekar och val av hamnanlöp är frågor som avgörs av rederierna själva. Vidare är hamnuppbyggnaden en kommunal angelägenhet. Några initiativ när det gäller att nu utfärda detaljregler av det slag som jag anar i Sören Norrbys fråga är således inte aktuella.
Herr talman! Jag efterlyste en analys, inte förslag till detaljreglering. Jag efterlyste alltså en analys som kan utgöra ett underlag för exempelvis ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Hittills har ju skärgårdsnaturen stått till rederiernas förfogande. Dessa har gratis fått nöta på skärgårdsnaturen. Men det måste bli ett slut på det. Vi kan alltså inte alltså inte fortsätta att bjuda på världens vackraste skärgård, som de rederiföretag sliter ut som dessutom gör reklam för fönsterbord ombord på sina båtar som går genom världens vackraste skärgård. Vi måste lära oss att sätta ett pris på miljön, och då måste vi göra den här av typen av analyser. Ett mål kan vara att bilda en naturskyddsfond för skärgården, som finansieras med en passageraravgift om låt oss säga 5 kr. per passagerare. Pengarna kunde användas för återställningsarbeten, undersökningar och utredningar av det slag som man på länsstyrelsen i Stockholms län får slita sig blodig för att få fram pengar till. I och för sig har man helt nyligen fått pengar från regeringen. Men länsstyrelsen gjorde en framställning i januari 1986 till kommunikationsdepartementet om en övergripande 57 analys av detta transportsystem. Såvitt jag vet har den framställningen inte ens besvarats. Kommunikationsministern vet kanske om den över huvud taget har blivit besvarad.
Herr talman! En grundläggande princip på transportområdet är ju att varje transportgren skall bära sina kostnader. Det synsättet måste naturligvis också gälla sjöfarten. Att vi måste ställa hårda krav på sjöfarten när det gäller miljön är otvetydigt. Från svensk sida arbetar vi inom de internationella organ som har detta som sitt ansvarsområde med att utveckla miljökrav på sjöfarten.
Herr talman! Jag instämmer helt när det gäller principen om att varje transportgren skall bära sina kostnader. Men då menar jag de samhällsekonomiska kostnaderna och dem får man fram exempelvis genom att lära sig sätta ett pris på miljön. Det samhällsekonomiska kostnaderna känner vi i dag inte till beträffande det här transportsystemet. Det är ett grundläggande skäl för att göra en sådan här övergripande analys. Självfallet skall Sverige vara pådrivande internationellt i denna typ av frågor. Landets kommunikationsminister får inte bara säga att andra länder inte gör så mycket på detta område. Vi skall alltså vara pådrivande, och jag vet att vi i stor utsträckning är det i internationella miljöfrågor avseende sjöfarten. Jag har följt sådana frågor ganska länge och tycker att det är imponerande insatser som görs från svenskt sida. Men just när det gäller det här transportsystemet måste vi ta tydliga initiativ. Vi måste visa att de samhällsekonomiska aspekter som vi får fram genom att lära oss att sätta ett pris på miljön måste prägla vår inställning till det här viktiga tranportsystemet.
Herr talman! Jag avslutar diskussionen med att erinra om vad jag sade inledningsvis. Därmed har jag svarat på den fråga som Sören Norrby nu upprepar. Sjöfartsverket har alltså fått regeringens uppdrag att analysera sjöfartens miljöpåverkan, och det uppdraget kommer att redovisas under våren 1990.
Herr talman! Det är alltså ett generellt uppdrag som sjöfartsverket har fått. Men det kommer knappast att bidra till en lösning av frågan om en över gripande analys av det transportsystem som jag särskilt har velat fästa uppmärksamheten på.
Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att chefskapet för statistiska centralbyrån inte skall förfuskas under chefens vistelse i USA. Regeringen har medgett att generaldirektören och chefen för SCB i tjänsten får vistas i USA under sammanlagt högst tre månader under tiden den 1 oktober 1989—den 31 maj 1990. Under vistelsen i USA skall han inhämta forskningsrön och information av betydelse för SCB:s verksamhet — allt i enlighet med en särskild arbetsplan som inlämnats till civildepartementet. SCB-chefen är professor och forskare. Medgivandet att vistas under viss tid i USA skall ses som ett led i regeringens strävan att främja chefsutvecklingen i statsförvaltningen. Behovet av olika åtgärder för att bereda högre chefer möjligheter att fortlöpande upprätthålla hög kompetens i de frågor myndigheten har ansvar för anmäldes för riksdagen i den s.k. verksledningspropositionen. Vistelsen i USA är en sådan åtgärd. Som framgår av instruktionen för SCB finns det en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare och som således fungerar som chef när generaldirektören är frånvarande på grund av semester eller av annan orsak. Generaldirektören har kvar ett övergripande ansvar för verksamheten, och kontakten med SCB är väl tryggad. För övrigt vill jag nämna att SCB-chefen inte upprätthåller någon gästprofessur i USA och alltså inte förenar två krävande arbeten. Jag anser således inte på något sätt att chefskapet på SCB har förfuskats.
Herr talman! Tack för svaret. Jag vill ta det här som utgångspunkt för att diskutera regeringens syn på ledarskapets funktion. Utser regeringen en generaldirektör utifrån att han är specialist, dvs. forskare, eller utifrån att han är generalist, dvs. forskare med andra egenskaper, som passar för den som skall leda ett stort verk? Om regeringen går mot strömmen, dvs. har som princip att utse specialister, kan jag förstå att man skickar den högste på ett verk till ett annat land för att hämta hem forskningsrön och information, men om civilministern menar att man har utsett en generalist måste det ha funnits någon annan på detta verk att skicka ut i världen för att ta hem information. Det finns väl andra forskare på statistiska centralbyrån. Det går också bra att läsa publikationer eller att använda de databaser som finns. Jag vill fråga: Inser civilministern, att om en chef skickas i väg på detta sätt, blir det en modell för hur organisationernas generaldirektörer skall fungera? Anser civilministern att det är möjligt att ersätta generaldirektörer med telefax, telefon och besök en gång var femte vecka, speciellt i en verksamhet som omsätter drygt 500 milj.kr. och som har 1 600 anställda på två orter i landet? Anser civilministern att generaldirektörskapet är ett deltidsjobb? Jag måste utgå från det med det svar jag har fått, som jag inte riktigt förstår. Jag 59 vill ha ett rakt svar: Innebär svaret att generaldirektören är tjänstledig fullt ut för denna chefsutveckling och att överdirektören är tillförordnad generaldirektör?
Herr talman! Margitta Edgrens resonemang rör bara delvis den fråga som är ställd, och det hon säger vittnar om en oginhet mot våra chefer i statsförvaltningen, vilket jag är förvånad över. Vi är angelägna om att utse de bästa personerna till tjänster. Vissa chefstjänster i den statliga förvaltningen kräver utomordentligt hög kompetens, forskarkompetens, och det skall vara i princip den bäste som utses, som dessutom är duktig chef, ledare och inspiratör. Jag anser att den nuvarande chefen för SCB är en sådan person. Han har tjänstgjort på sitt jobb under sex år med utomordentlig skicklighet. Om han då tar upp frågan, finns det anledning att diskutera hans möjligheter att hålla kontakt med forskarvärlden på ett område, där han är den främste i vårt land och där man i andra länder kan ha intresse av att ta del av hans synpunkter. Därför ser jag inte att det här är en modell för någon annan, utan det är ett individuellt beslut som rör den nuvarande chefen för SCB och som har utgått från de specifika kunskaper och den specifika roll som han har både som forskare och som chef för statistiska centralbyrån. Om vi inte hade trott att han skulle kunna fullgöra detta arbete på ett utomordenligt skickligt sätt även under dessa förhållanden, hade vi inte valt att ge honom den här möjligheten. Han är i tjänst under den tid som jag har angett i svaret, och i övrigt förfogar han över semestertid.
Herr talman! Civilministern missförstår mig. Jag är inte det minsta ogin mot höga chefer och deras möjligheter att utveckla sin kompetens både som specialister och som generalister. Vad jag däremot inte kan förstå är hur en chef för en så stor verksamhet kan befinna sig i Amerika och samtidigt vara chef. Det borde ha ordnats så att han hade fått tjänstledighet på vanligt sätt och att en ersättare utsetts, som jag utgår från finns och som också är kompetent.
Herr talman! Det framgår av mitt svar till Margitta Edgren att det finns en ställföreträdare, nämligen en överdirektör som fungerar som chef när generaldirektören är frånvarande av olika skäl, t.ex. deltar i internationella konferenser eller har semester. Generaldirektören är då inte frikopplad helt och hållet från verksamheten — så fungerar det inte. Kontinuiteten finns där hela tiden, genom att det finns en ställföreträdare som kan gå in.
Herr talman! Kan jag då få ett svar på frågan varför han inte har fått tjänstledighet på vanligt sätt, så att överdirektören kan fungera fullt ut i rollen som tf generaldirektör. Det kan inte vara bra för en verksamhet att ha en chef som under åtta månader är hemma i tjänst, i Amerika i tjänst, i Amerika på semester eller hemma på semester. Personalen vet inte var man har sin chef. — Prot. 1989/90:34 När det då finns en lämplig person, som civilministern själv framhåller, 28 november 1989 borde den vanlige chefen ha fått normal tjänstledighet och den andre fått CI träda in. Det hade varit bra för verksamheten och för kontinuiteten i personalledningen och de andra funktioner som en chef har utöver att vara forskare.
Herr talman! Om jag hade bedömt att generaldirektören inte hade kunnat fylla sin uppgift som chef i samverkan med överdirektören under den här tiden, hade ett sådant här arrangemang inte kunnat göras. Visst hade tjänstledighet kunnat komma i fråga, men nu utför han vissa uppdrag åt oss under sin vistelse i USA, och därutöver har han semester. Margitta Edgren gör sig till talesman för överdirektören, men jag tror att han är ganska väl införstådd med detta arrangemang. Det skall ses utifrån de förutsättningar som gäller för en bestämd person, och jag tror att det kommer att fungera väl.
Herr talman! Jag är inte talesman vare sig för generaldirektören, för överdirektören eller för någon annan. Jag är talesman för att vi skall ha klart för oss vad ledarskap innebär i en stor organisation, dvs. att man inte bara kan lämna en verksamhet med 1600 anställda på två orter i Sverige och med 500 milj.kr. i omsättning och tro att det skall fungera ändå. I så fall nedvärderar civilministern ledarskapets funktion.
Herr talman! Det gör jag inte ett ögonblick. Om det är någon som har gjort sig till talesman för att vi skall ha duktiga ledare och chefer i statsförvaltningen är det jag. Det innebär både att vi skall ha duktiga chefer och att vi skall inspirera dem att utvecklas i sitt jobb, särskilt om de själva tar sådana initiativ. Det görs då särskilda arrangemang, vid stora myndigheter med en överdirektör, för att möjliggöra för chefen att t.ex. delta i internationella konferenser eller vara borta av andra skäl. Vi har ett sådant arrangemang på statistiska centralbyrån.
Herr talman! Det är en bra princip som civilministern talar om här, men om det gäller en bortovaro på åtta månader från en så stor verksamhet, står jag fast vid uppfattningen att chefen skall ta tjänstledighet på vanligt sätt och överdirektören skall gå in som tf. Personalen vet då vem som är chef och vem som bestämmer under dessa åtta månader.
Herr talman! Diskussionen i massmedia och här i dag vittnar om en viss oginhet mot att vi försöker utveckla våra chefer och särskilt dem som är allra duktigast i sitt jobb. Den nuvarande chefen för SCB är en sådan chef, och man bör kunna visa sig tillmötesgående när han vill fullfölja sin forskarroll. 61 Han är en av våra duktigaste forskare på specifika områden, och det är viktigt att han har kontakt med forskarmiljön. Arrangemanget på statistiska centralbyrån är gjort så att det skall fungera väl under den tiden.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat utrikesministern om hur och i vilken takt regeringen ämnar arbeta för att Sverige skall ratificera den av FN:s generalförsamling antagna konventionen om barns rättigheter i världen. Frågan har överlämnats till mig. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att FN, efter tio års arbete, nu har antagit konventionen om barns rättigheter. Genom konventionen kommer skyddet för världens barn på många viktiga punkter att stärkas. Sverige har aktivt deltagit i utarbetandet av konventionen och har i FN verkat för att den skulle kunna antas i år. Vi kommer nu att verka för att så många länder som möjligt ansluter sig till konventionen. Arbetet på en svensk ratificering av konventionen kommer att bedrivas skyndsamt med inriktningen att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen våren 1990.
Herr talman!

Jag avser att besvara interpellationen den 8 december.
Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat civilministern vilka åtgärder han avser att vidta för att bereda den vars personnummer har utnyttjats på ett otillbörligt eller brottsligt sätt och som därigenom åsamkats avsevärt besvär och obehag möjlighet att byta personnummer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inledningsvis slå fast att man från det allmännas sida givetvis bör vara uppmärksam på spörsmål som gäller personnummeranvändningen och = Prot. 1989/90:34 skyddet för den personliga integriteten. Personnumret har fått en mycket — 28 november 1989 stor utbredning eftersom det är ett mycket praktiskt identifikationsbegrepp.. = Personnummeranvändningen innebär emellertid risker för integritetsintrång. Det kan därför finnas anledning att vidta åtgärder för att förbättra integritetsskyddet vid användningen av personnummer. Ett betänkande från dataoch offentlighetskommittén, som bl.a. innehåller förslag till reglering av användningen av personnummer, bereds för närvarande i justitiedepartementet. Enligt gällande regler har riksskatteverket möjlighet att efter ansökan ändra en enskilds personnummer. Verkets beslut kan överklagas till regeringen. Praxis är mycket restriktiv. Ett personnummer ändras i stort sett enbart när det rent faktiskt är felaktigt. Författningsregleringen hindrar emellertid i och för sig inte att ett personnummer ändras av något annat skäl. Det kan exempelvis vara så att den som utsätts för förföljelse av olika slag inte har fått tillräcklig hjälp av att uppgifter om namn och adress har sekretessbelagts i olika myndighetsregister och att andra åtgärder inte heller har gett avsedd effekt. I enstaka fall kan man hjälpa den enskilde att genom personnummeroch namnändring skapa sig en ny identitet. Samtidigt måste man vara medveten om att det är förenat med betydande problem att tillåta ändring av i och för sig riktiga personnummer. Jag har för nävarande inte för avsikt att föreslå någon ändring av reglerna för byte av personnummer.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood påpekar att vi, enligt hennes uppfattning, för närvarande använder personnummer i alltför stor utsträckning. Låt mig konstatera att dataoch offentlighetskommittén i sitt betänkande Integritetsskyddet i informationssamhället, precis som sades här, har tagit upp de här frågorna och kommit med i första hand två olika förslag till reglering av hur användningen av personnummer skall se ut i fortsättningen. Båda dessa förslag har till syfte att åstadkomma en begränsning av användningen av personnummer. Kommittéförslaget bereds för närvarande i regeringskansliet och de beredningarna får visa i vilken utsträckning det finns möjlighet att den vägen åstadkomma en sådan ordning att det blir svårare också i sista ledet att otillbörligt eller på annat brottsligt sätt få tillgång till och utnyttja annans personnummer. Vad gäller förhållandena i det specifika fall som har föranlett frågan torde vi — jag förstod Elisabeth Fleetwood så — vara överens om att jag är förhindrad att närmare kommentera det ärendet.

Herr talman! Det är inte möjligt för mig att här och nu slutgiltigt redovisa hur kommitténs betänkande så småningom kommer att resultera i eventuella lagrådsremisser och propositioner. Det vore att hantera ärendet bakvänt. Det jag kan informera om är att arbetet i regeringskansliet bedrivs med sikte på en lagrådsremiss i frågor av intresse i detta sammanhang i mars 1990. Låt mig också kort beröra båda sidorna av de här förhållandena. Det är så med alla problem som vi har att lösa, inte minst i den politiska sektorn, att man kanske löser problemet på ena sidan men skapar olägenheter för olika personer på den andra. Vad det i första hand handlar om är, att om man skall byta personnummer måste kopplingen med det gamla personnumret helt klippas av. Det innebär olägenheter för tredje man. Antag att denne person som får ett nytt personnummer är en låntagare. Då har långivaren legitim rätt att hålla så att säga rimlig kontakt med låntagaren. Det uppstår alltså olika former av administrativa och andra komplikationer om man byter personnummer. Det andra är att man faktiskt måste ändra på födelsetiden om man skall byta personnummer. Då befinner vi oss i en grå zon. Man använder admi nistrativa hjälpmedel som inte längre har någon grund i verkliga förhållanden.

Herr talman! Utan att föregripa regeringens behandling av den kommande lagrådsremissen i frågan vill jag avslutningsvis fälla följande allmänna omdömen om dessa problem. När en enskild person utsätts för effekterna av kriminalitet innebär det alltid — oavsett om det gäller denna sorts kriminalitet eller annat — obehag för den enskilde. Det skall vi aldrig tolerera, men sådan är trots allt världen. Vad vi i första hand skall göra när människor utsätts för orättfärdighet av kriminellt slag är naturligtvis att med hjälp av de rättsvårdande myndigheterna bekämpa den olaglighet som enskilda människor utsätts för. Det måste vara den slutgiltiga utgångspunkten vid behandlingen av denna sorts problem. Administrativa hjälpmedel i all ära, men brottslighet skall med rättsvårdande myndigheter bekämpas.

Herr talman! Jag tycker inte att det var så mycket till filosofi. Jag tycker att det är fråga om en ganska praktisk inställning, som går ut på att vi skall förlita oss på polis, åklagare och domstolar när vi utsätts för brottslighet, ingenting annat.

Herr talman! Ulla Orring har mot bakgrund av ett konkret fall frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att polisens och sociala myndigheters age rande i sådana fall av ungdomsbrottslighet på ett tydligt sätt skall visa att samhället inte accepterar brott. Som Ulla Orring naturligtvis väl vet skall jag här i riksdagen inte kommentera enskilda fall. Men rent allmänt vill jag säga att det är av avgörande betydelse att vi reagerar snabbt och tydligt mot brott. Och särskilt viktigt är det i fråga om ungdomar. Det gäller att i tid bryta ett kriminellt beteende. För ju mer brottsligt belastad en person hunnit bli, desto svårare blir det att återföra vederbörande till ett laglydigt liv. Den här insikten har också präglat regeringens arbete under senare år. Lagstiftningen har ändrats så att handläggningen av mål mot unga lagöverträdare blivit snabbare. Reaktionerna har stramats upp. Allt i syfte att ge den unge ett klart och tydligt budskap. Och med anledning av de farhågor som kommit till uttryck i Ulla Orrings fråga rörande vilka omedelbara åtgärder som vidtas när en person under 18 år misstänks för brott kan jag nämna som exempel att socialtjänsten och — vilket kanske är det viktigaste av allt — föräldrarna underrättas. En förutsättning för att systemet skall fungera är att det finns smidiga och goda samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och åklagare. Det är bakgrunden till den försöksverksamhet som bedrivs på flera orter i landet med snabbare utredning av ungdomsmål. Målsättningen är bl.a. att få till stånd ett effektivare samarbete mellan polis och socialtjänst. Den nya lagstiftningen och försöksverksamheten utvärderas av BRÅ. Det arbetet skall vara slutfört under våren 1990. Men även den sociala lagstiftningen kan behöva stramas upp. Här vill jag hänvisa till den proposition om vård i vissa fall av barn och ungdomar som nu ligger på riksdagens bord och som innebär att samhället får möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium än i dag. Det här är viktiga frågor. Och arbetet med att se över regelsystemet och tillämpningen av det måste fortsätta. Jag kan nämna att frågor om ungdomsbrottslighet för närvarande behandlas i en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Jag vill också nämna den kommission med uppgift att motverka våldsbrott som regeringen nyligen beslutat om.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I min fråga tar jag fasta på de problem som rån och stölder i våra butiker utgör. Inom handeln känner man sig vanmäktig. Köpmännen misströstar och upplever sig som svikna av samhället. Samhällets sanktioner motsvarar inte tillnärmelsevis den skada som uppstår både för handeln och för konsumenterna. I en Stockholmsförort har t.ex. under 26 månader en butik utsatts för 27 butiksrån. Försäkringsbolagen vägrar i praktiken att ställa upp med försäkringar. Självrisken uppgår nämligen till 50 000 kr. Vem betalar då skadorna? Til syvende og sidst blir det konsumenten som totalt får betala ett högre pris på varorna. I det fall som jag exemplifierade med i min fråga stormade ett fyrtiotal ungdomar ini en butik och plockade för sig av nya kläder, en stöldtaktik som i dag tyvärr är alltför vanlig. Tack vare innehavarens rådighet att i alla fall låsa in ungdomarna i butiken och kalla på polis kunde deras namn antecknas. Men, statsrådet, vad händer sedan? Bara tre av ungdomarna var straffmyn diga. En var endast tolv år. Samhället måste direkt visa sitt avståndstagande Prot. 1989/90:34 från denna sorts kriminalitet. Det är fortfarande förbjudet att stjäla i Sve 28 november 1989 rige. Det ropas alltför mycket på lagar och regler. Sådana finns faktisktymen. tillämpas inte särskilt väl. Min fråga till justitieministern är: Varför tog inte polisen i detta fall ungdomarna direkt till polisstationen? Jag vill höra statsrådets uppfattning om detta, eller generellt om polisens möjligheter att omhänderta ungdomar som så sällan tillämpas. Har polisen tillräckligt med resurser? Knappast. Det lånas friskt från landsorten folk till polistjänster i Stockholmsområdet. Hur vill statsrådet vidare öka samarbetet mellan socialtjänsten och polisen? Det framgår av svaret att statsrådet vill det, men hur skall detta ske?
Herr talman! Ulla Orring tar upp en del allmän kritik, som jag har litet svårt att närmare gå in på, eftersom den är så oprecis. Å andra sidan tar Ulla Orring också upp mycket konkreta enskilda ärenden, som jag inte heller, av principiella skäl, kan gå in på, men också på grund av att jag inte känner till de närmare omständigheterna. Jag tror att det är litet farligt att föra ett principiellt resonemang utifrån ett enskilt fall, när den information som man har huvudsakligen kommer från massmedier. Det är alltför vanligt att de uppgifter som lämnas i massmedier vid närmare granskning visar sig vara helt felaktiga. I ett fall där ungdomar begår brott och de inte är straffmyndiga — som i ett av de konkreta fall som Ulla Orring hänvisade till — är givetvis polisens möjligheter att vidta straffåtgärder och att koppla in rättsmaskineriet mycket begränsade. Är ungdomarna inte straffmyndiga, är det reglerna i socialtjänstlagen som är tillämpliga. Jag kan inte dela uppfattningen att polismyndigheten inte på ett tillfredsställande sätt skulle använda det regelsystem som finns. Jag har det största förtroende för såväl polisens som åklagarnas arbete i det här avseendet. När det gäller frågan om ökat samarbete mellan polismyndigheten och socialtjänsten har jag i mitt svar redan pekat på den försöksverksamhet som bedrivs på flera orter i landet och som går ut på att verksamheten inom polismyndigheten och socialtjänsten skall bedrivas snabbare när det gäller ungdomars kriminella verksamhet. Det är givetvis inte bara på de orter där försöksverksamheten bedrivs som det nu finns ett gott samarbete mellan polis och socialtjänst. Det finns på flera andra ställen ett väl utbyggt samarbete. Dess värre, det finns också kommuner där detta samarbete inte finns och där det är mycket svårt för myndigheterna att agera snabbt och effektivt beträffande ungdomar. Men det kommer att bli bättre när vi har fått erfarenhet av försöksverksamheten och kan överföra den till alla kommuner.
Herr talman! Jag har utgått ifrån den kunskap som vi i folkpartiet har samlat inom en rättspolitisk grupp. Jag har exemplifierat den osäkerhet som råder ute i samhället med de två fall som jag har nämnt. Jag anser fortfarande att det är mycket viktigt att allmänheten får den uppfattningen att regeringen 67 bedriver detta arbete i rätt riktning och att de berörda myndigheterna kan samarbeta. Det är svårt för myndigheterna, säger statsrådet. Ja, det är självklart att man har svårt att tillsätta socialsekreterartjänsterna. Det framgår från många håll ute i landet att man i de värsta brottsdistrikten, där man har en stor ungdomskriminalitet, har svårt att anställa socialsekreterare. Också jag har förtroende för polisen, men i det här fallet förstår jag inte varför polisen inte använder sig av de möjligheter som man har att omhänderta ungdomar och ta dem till polisstationen. Om vi menar allvar med att ungdomarna snabbt skall få se att samhället menar allvar, måste man också vidta praktiska åtgärder.
Herr talman! Jag utgår ifrån att poliser sköter sitt arbete. Har polisen inte vidtagit en viss åtgärd i ett visst läge har man säkerligen haft skäl för det. Det måste vara min utgångspunkt, och det borde, anser jag, vara också Ulla Orrings utgångspunkt. I övrigt hoppas jag att allmänheten har fått ett förtroende för regeringens sätt att driva arbetet när det gäller att förebygga ungdomsbrottsligheten genom de olika aktiviteter som jag har redovisat här i dag och vid tidigare tillfällen. När det gäller frågan om svårigheten att tillsätta socialsekreterare är jag inte närmare informerad och kan därför inte heller kommentera det.
Herr talman! Jag har också stort förtroende för polisen, men om polisen saknar resurser, tjänster, kan man ju inte agera. Finns det inte heller tjänster inom socialvården fungerar inte samspelet. Jag tycker att statsrådet och jag skulle kunna vara överens om ett oavvisligt krav på snabba insatser.
Kraven på den enskilde att teckna försäkringar för hus, lösöre, bilar m.m. i syfte att skydda sig själv, sin egendom och andra är ofta ovillkorliga. Detta borde innebära att, när en enskild oförskyllt drabbas av skada, ersättning utbetalas av det försäkringsbolag som anlitas oavsett hur skadan uppkommit. Det är emellertid inte alltid så är fallet, vilket bl.a. framkommit i tidningsartiklar.
Kan vi också vara överens om att tonåringar som begått brott snabbt måste få konsekvenserna av sitt handlande klara för sig? Det är, tycker jag, de principer som skall råda för att minska ungdomskriminaliteten.
Ett exempel är en familj vars hus skadades vid schaktningsarbeten som utfördes av en anlitad grävmaskinist. Husägarens resp. grävmaskinistens försäkringsbolag har inte kunnat enas om vem som är ersättningsskyldig. Den som drabbas medan bolagen processar är självfallet den enskilde. Detta förhållande är enligt min mening helt oacceptabelt.
Trots de arbetsgrupper som regeringen har tillsatt efterlyser jag klara signaler, så att allmänheten kan känna sig trygg och så att butiksägarna i fortsättningen inte skall behöva bedriva sin handel inom galler, som de för närvarande får göra.
Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att enskilda inte skall lida ekonomisk skada vid tvister mellan försäkringsbolag. Frågan har försetts med exemplet att en familj har fått sitt hus skadat vid schaktningsarbeten som utförts av en anlitad grävmaskinist och att husägarens resp. grävmaskinistens försäkringsbolag inte har kunnat enas om vem som är ersättningsskyldig. I det givna exemplet måste först med ledning av försäkringsavtalets villkor avgöras, om husägarens försäkring omfattar den aktuella skadan. Om så är fallet, måste bolaget hantera skaderegleringen enligt de krav som konsumentförsäkringslagen ställer upp, och detta gäller oavsett om någon annan försäkring skulle kunna ersätta samma skada. Enligt konsumentförsäkringslagen måste ett försäkringsbolag, sedan det fått underrättelse om ett försäkringsfall, utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att skadan skall kunna regleras. Skaderegleringen skall sedan ske skyndsamt, och försäkringsersättningen skall i regel betalas ut senast en månad efter det att den ersättningsberättigade har anmält försäkringsfallet och lagt fram den utredning som med hänsyn till omständigheterna kan begäras av honom. Ett försäkringsbolag är skyldigt att göra en utbetalning a conto när det är ostridigt att ersättning skall utges men det exakta beloppet är föremål för tvist. Om skadan däremot inte skulle omfattas av husägarens egen försäkring, får denne i stället vända sig mot grävmaskinisten med ersättningskravet. Om grävmaskinisten har en ansvarsförsäkring kan han i sin tur vända sig mot sitt försäkringsbolag med anspråk på ersättning för vad han kan vara skyldig att utge till husägaren som skadestånd. Konsumentförsäkringslagens regler tvingar således konsumentens försäkringsbolag att skyndsamt handlägga frågan om skadereglering. Mot den bakgrunden finner jag inte skäl att ta något sådant initiativ som Ulla Tillander efterlyser.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Trots vad som sägs i svaret har de som har bedömt det fall som ligger bakom min fråga — en representant för Konsumenternas försäkringsbyrå och generaldirektören vid försäkringsinspektionen — tyckt att det som har hänt är otroligt och att någonting borde göras. Försäkringsbolagen tar ju in mycket pengar — svenskarna försäkrar sig på alla sätt och man gör det i tron att man har en trygghet i det, och så kan man ändå hamna i en juridisk knipa mellan två försäkringsbolag! Det här fallet gäller en familj som kommit i kläm. Den har på ett godtyckligt sätt blivit utlämnad till en juridisk och intellektuell träta mellan två bolag. Man kan säga att samhället delegerar åt försäkringsbolagen att skapa fonder av trygghet åt den enskilde. Det måste man från samhällets sida se som ett förtroendeuppdrag, som en frihet under ansvar. I allmänhet lever försäkringsbolagen upp till det ansvaret, men det finns — trots vad statsrådet säger i svaret — tydligen uppenbara brister. När en familj får sitt hus förstört och två försäkringsbolag tvistar om hur stor del av ansvaret som är den enes och den andres är det förödande för den familjen. Det borde helt enkelt inte kunna förekomma. en enskild inte får uppkomma och att sådana händelser som varit orsak till min fråga inte skall behöva inträffa?
Herr talman! Det finns en del oklarheter i den fråga som Ulla Tillander har tagit upp. Jag försökte reda ut dem litet grand i mitt svar. I det här fallet handlar det uppenbarligen, såsom det här har framställts, om en person som å ena sidan har en egen försäkring och som å andra sidan har drabbats av en skada, som någon annan har orsakat och där det alltså föreligger ett skadeståndsansvar. Anser en försäkringstagare att han har rätt att få ut ersättning från sitt försäkringsbolag, skall han givetvis också kräva sådan ersättning. Går försäkringsbolaget av något skäl — t.ex. med invändningen att skadan inte omfattas av villkoren — inte med på det kravet, måste försäkringstagaren få frågan prövad, i första hand av allmänna reklamationsnämnden, vilket är det enklaste, och i sista hand av domstol. I det fall som här återgivits av Ulla Tillander är det inte fråga om två försäkringsbolag som har en tvist med varandra, utan det är fråga om en enskild person som har en tvist antingen med sitt försäkringsbolag eller med en grävmaskinist.
Herr talman! Det är ändå ostridigt att två försäkringsbolag här är inblandade. Från samhällets synpunkt är det bra att försäkringsbolagen erbjuder en ekonomisk trygghet, som medborgarna förvisso får betala för. Så har i det här fallet också skett. Att en tvist inte får gå ut över den enskilde så som här har skett, borde vara ett grundvillkor, som försäkringsbolagen gemensamt borde underkasta sig för förmånen att få verka på den förmånliga svenska marknaden, så att en sådan situation inte inträffar att den enskilde — i det här fallet en barnfamilj — kommer i kläm.
Herr talman! Jag tror att Ulla Tillander bortser från att det här inte föreligger en tvist mellan två försäkringsbolag, utan det föreligger eventuellt två tvister som den enskilde är inblandad i: i första hand i förhållande till sitt försäkringsbolag när det gäller hemförsäkringens omfattning, i andra hand i förhållande till ett företag som har utfört ett visst arbete. Om man hamnar i tvist med någon av sina avtalspartner har man ohjälpligt en tvist som man måste hantera på rättslig väg. Jag kan inte se att den kan lösas via någon särskild lagstiftning. Det som behöver lösas via lagstiftningen — nämligen att försäkringsbolagen handlägger skaderegleringen på visst sätt — är reglerat i konsumentförsäkringslagen. Sedan är det en annan sak hur försäkringsbolagen följer de regler vi har.
Herr talman! I vilket fall som helst är situationen litet märklig: De inblan dade parterna har anlitat var sitt försäkringsbolag, och det brukar trots allt vara så att försäkringsbolag ställer upp i tvister. Vidare får de här bolagen operera på den i vanliga fall mycket trygga svenska försäkringsmarknaden, och de får sälja sina produkter — försäk = Prot. 1989/90:34 ringar av olika slag — inom en generöst tilltagen ram, låt vara att det är regle — 28 november 1989 rat, som statsrådet säger. Borde det då inte finnas en bestämmelse så beskf-: SN fad att försäkringstagaren, som i detta fall blir lidande beträffande sin bostad, hålls skadeslös om det uppstår tvist — hur tvisten nu än uppstår — mellan bolagen om försäkringsåtagandena? Det måste man kunna undvika.
Herr talman! Låt mig bara understryka att det inte är försäkringsbolagen som har till uppgift att slita tvister i vårt samhälle — det är en uppgift för de rättsvårdande myndigheterna, domstolarna.

Herr talman! De personer som har intervjuats, jag nämnde tidigare att det var en representant för konsumenternas försäkringsbyrå och generaldirektören för försäkringsinspektionen, har faktiskt uttalat sin förvåning över det som har inträffat. De har sagt att den här händelsen verkar otrolig och att något borde göras. Det skulle kanske vara en inskränkning i marknadskrafternas spelrum, men om man vidtog en åtgärd skulle det åtminstone främja den sociala motiveringen för att försäkringsbolagen får hantera den här verksamheten.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag är beredd att se över reglerna och praxis vad gäller direkt frisläppande av gärningsmän efter våldshandlingar. Frågan hänvisar till två aktuella händelser som jag naturligtvis inte kan kommentera. Däremot vill jag passa på tillfället att kort redovisa bakgrunden till de nuvarande reglerna om anhållande och häktning, vilka frågan närmast tar sikte på. Dessa regler sågs senast över av 1983 års häktningsutredning. Den översynen ledde till ganska omfattande ändringar av häktningsreglerna som trädde i kraft i april 1988. Vid tillkomsten av de nya reglerna, som antogs under bred enighet i riksdagen, markerades att anhållande och häktning måste användas i tillräcklig utsträckning för att motverka återfall i brott. Dåvarande justitieministern betonade i propositionen att en skärpt hållning är särskilt angelägen vid återfallsbrottslighet som riktar sig mot eller medför fara för annans liv, hälsa eller egendom eller som på annat sätt kränker annans personliga integritet. Det är en svår balansgång att utforma reglerna om de straffprocessuella frihetsberövandena. De skall tillgodose både den misstänktes intresse av att inte i onödan vara berövad friheten och intresset av skydd för den enskilde 7 medborgaren och samhället. Jag anser att de nuvarande reglerna innefattar en riktig avvägning av dessa motstående intressen. Reglerna tillämpas av organ med stor kompetens på området, nämligen polisen, åklagarna och domstolarna. Den utvärdering av 1988 års reform, som nyligen genomförts av bl.a. domstolsverket, tyder inte heller på att intentionerna bakom reformen inte skulle ha slagit igenom ute på fältet.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret där justitieministern redogör för gällande lagstiftning. Av denna framgår vilka kriterier som skall uppfyllas för anhållande och häktning. Det framgår också att det finns uttrymme för tolkningar av reglerna särskilt när det gäller de risker som kan föreligga som skäl att släppa resp. anhålla och häkta en våldsbrottsling. Det är på dessa punkter jag undrat över rättspraxis och statistik. Sedan jag ställde min fråga, har jag fått ytterligare exempel på hur personer som begått våldsbrott släppts direkt efter brottet utan att anhållas eller häktas. Visserligen har dessförinnan polis eller jourhavande åklagare bedömt att det inte finns risker som gör det aktuellt med anhållanden eller häktningar. Offren däremot är ofta oroade över fortsatta övergrepp och hot. Många frisläppanden kan knappast sägas stämma överens med det allmänna rättsmedvetandet. Men vi skall inte diskutera enskilda fall utan enbart principer. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att lagarna tolkas väldigt olika, vilket kan bero på en mängd faktorer. Några som nämnts för mig är arbetsbelastning och personlighet — det finns s.k. liberala resp. mer restriktiva bedömare. Erfarenheter spelar självfallet in; tidsbrist kan vara en faktor som påverkar bedömningen liksom om det rör sig om storstad eller landsbygd. Hur är det med antalet tillgängliga häktesplatser? Allmänt talas det om att det är brist på resurser som påverkar bedömningarna hos såväl polisen som åklagare, § 12-hem och socialtjänst m.m. Hur bedöms rättssäkerheten när så många faktorer påverkar bedömningen? Att det har gått inflation i våldsbrott har såväl poliser som åklagare uttalat för mig. Allmänt påtalas att toleransnivån för våldsbrott har höjts på senare år. Särskilt märkbart skall detta vara i storstäder, t.ex. Stockholm. Kan justitieministern med säkerhet säga att detta är felaktiga påståenden? Frågan är om man med ett bättre underlag i rättspraxis skulle kunna enas om vissa bedömningar av lagarna i högre utsträckning än vad som sker i dag.
Herr talman! Vi har ett underlag som gör det möjligt att försöka få en överblick över hur de nya häktningsreglerna har fungerat i verkligheten. Som jag nämnde har domstolsverket gjort en utvärdering. Den visar att antalet häktningar efter reformen har ökat med 29 26. Den troligaste orsaken till den kraftiga ökningen är de kortare tidsfrister som samtidigt infördes. Detta är dock antagligen inte hela förklaringen. Efter reformen bifaller domstolarna nämligen häktningsyrkanden i större utsträckning än tidigare. — Prot. 1989/90:34 Bifallsprocenten har totalt sett ökat från 87 till 92 Zo. 28 november 1989 Jag delar Ingbritt Irhammars bedömning att det är väldigt många olika ZIG faktorer som inverkar på om en person skall bli anhållen och häktad. Men det ligger i sakens natur att det är en mängd olika faktorer som man måste ta hänsyn till. Något jag däremot inte håller med om är att det är sådana förhållanden som antalet häktningsplatser eller resurser av andra slag som skulle avgöra huruvida häktning kommer i fråga eller inte. Det vore att utgå från att åklagare och domstolar inte tillämpar lagstiftningen på det sätt som är avsett. Även i ett annat avseende delar jag Ingbritt Irhammars uppfattning, nämligen att offren ofta gör en annan bedömning av behovet av att en person blir häktad än den bedömning som polis och åklagare gör. Med det är inte sagt vem som har rätt eller fel. Något jag tror är viktigt är att vi fortsätter utbildningssatsningen beträffande de rättsliga instanserna, så att deras kunskaper om våldsbrotten, särskilt kvinnomisshandel, är goda. Offrens och rättsinstansernas bedömning får inte alltför mycket avvika från varandra.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det har gjorts en utvärdering av 1988 års reform. De siffror som Laila Freivalds anför har jag också studerat. Såvitt jag förstår är det inte en utvärdering av hur lagarna används från fall till fall och de skillnader som föreligger, vilket har påtalats för mig. Vågar justitieministern här säga att det är felaktigheter i påståendena särskilt om storstäderna? Det har för mig påtalats många gånger att det är väldigt stor skillnad i toleransnivå mellan Stockholm och landsorten. Visst kan resursbrister påverka dessa frågor! Jag blev själv förvånad när jag hörde att en bedömningsgrund var tillgången på häktningsplatser. Jag blir inte så förvånad när människor säger att det inte finns tillräckligt antal § 12-hem, för jag vet ju att det är på det viset. Min fråga är därför: Vilka resurstillskott planeras?
Herr talman! Jag vill först erinra Ingbritt Irhammar om att när det gäller frågan om att få en likartad praxis över landet och att överpröva de bedömningar som första instans gör har vi högre instanser i vårt domstolsväsende. Det är de som skall garantera att vi får en rättsutveckling som är likartad över hela landet. När det gäller § 12-hemmen vill jag erinra om att den lagstiftning som i de fallen blir tillämplig, nämligen sociallagstiftningen, har en helt annan utgångspunkt än vad häktningsreglerna har. Det handlar om bedömningar av behovet av att omhänderta den unge, vilket är helt avgörande när man överväger att omhänderta och placera någon i ett § 12-hem. När det gäller § 12-hemmen vill jag dessutom erinra om den proposition som finns om förändrade statsbidrag till dessa hem.
Herr talman! När det gäller praxis kan det finnas ett intresse även för regeringen att undersöka om det finns skäl att förtydliga lagar. För att kunna göra den bedömningen skulle det enligt mitt sätt att se behövas statistik över hur lagarna tillämpas. Jag är förvånad över att justitieministern inte är mer intresserad av att veta om dessa skillnader som påtalats för mig och många andra verkligen föreligger. Jag vet också att det är helt andra lagar som gäller beträffande unga lagöverträdare. Utifrån vår uppfattning har vi sagt att det är extra viktigt att snabbt vidta åtgärder när unga människor begår brott, särskilt våldsbrott. Därför har vi föreslagit att man skall inrätta jourdomstolar, som snabbt skulle kunna reagera då unga människor begår brott. De reaktionerna skulle bl.a. kunna utmynna i att man fann det lämpligt att placera barnen i ett § 12 hem. Jag vet att det har föreslagits ytterligare resurser, men jag vet också att det inte räcker. Vi har föreslagit statligt huvudmannaskap t.ex.

Herr talman! Jag tackar konsumentministern för svaret, som jag tycker är 28 november 1989 fylligt och bra. FTSE SN Frågan om kontakterna med Nordiska ministerrådets sekretariat är väl en fråga som jag kan ta upp i ett annat sammanhang. Det är bra att man får något slags enhetlig miljömärkning, men det är en nackdel med alltför likartade symboler, eftersom det skapar oklarhet om vad som gäller. Att en svan är på grön botten och en på blå kan närmast tolkas som att Nordiska rådets svan befinner sig i sjön, medan miljömärket gäller en svan som sitter i gröngräset. Jag tycker att detta skapar stor oklarhet. Man kan t.ex. tänka sig att konsumentministern går omkring med en plastlivrem som Nordiska rådet har delat ut. Kan man då hävda att konsumentministern är miljömärkt? Det kommer att skapas en mycket stor oklarhet, eftersom det ju också finns paraplyer och allt möjligt. Dessutom är alla Nordiska rådets märken av plast. Det kan ju inte vara särskilt bra att ha sådana i framtiden. Jag tycker alltså att man har valt en felaktig symbol. Jag hade hellre sett att man hade valt en symbol som skapar större klarhet.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket utan bara säga att jag tycker att det här är bra. Det är bra att konsumentministern har fullföljt det nordiska samarbetet. Personligen hade jag nog helst sett en fräsch, oförstörd björk på grön botten.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill bestämt påstå att statsrådet har förbigått den demokratiska ordningen när det gäller tillsättningen av ordförande i miljömärkningsstyrelsen, vilket alltså behandlas i den här propositionen. Statsrådet säger klart och tydligt i sitt svar att det är viktigt att vi får i gång en miljömärkning och att systemet blir enhetligt. Även enligt min mening är det angeläget, men statsrådet säger också att varje land skall bestämma utformningen. Därmed kan man väl ändå inte försvara att man skyndsamt försöker få fram enhetliga riktlinjer och på så sätt köra över riksdagen. Nu finns det en proposition som innehåller litet grand om översiktliga riktlinjer om hur miljömärkningen skall gå till. Den skall vara frivillig, osv. Jag skall inte gå in på innehållet. Men det är också mycket viktigt att riksdagen får ta ställning till hela sakinnehållet och även diskutera anslaget. Därefter kan statsrådet använda sitt bemyndigande och se till att beslutet verkställs. Jag tycker alltså att vi absolut kan göra den tolkningen att statsrådet nonchalerar riksdagens arbete och springer före. Det är allvarligt, och det vill inte jag vara med om.

Herr talman! Även jag vill gärna diskutera sakinnehållet i propositionen, men jag respekterar ändå den ordningen att diskussionen skall föras när pro positionen behandlas. Vi i centern har skrivit en motion med anledning av Prot. 1989/90:34 tilläggspropositionen, som behandlar just den här frågan. Vi går in på några — 28 november 1989 felaktigheter, där man enligt vår åsikt inte tillräckligt ingående diskuterar kriterierna för hur miljömärkningen skall gå till. Men det gäller principfrågan, detta att statsrådet har slutit ett avtal med SIS och att statsrådet också har utsett ordförande i styrelsen, trots att vi inte har haft någon riksdagsbehandling av vare sig sakfrågan eller tilläggsanslaget. Vad händer om riksdagen t.ex. skulle säga nej till det extra anslaget som naturligtvis är, som det står i svaret, en förutsättning för att arbetet skall kunna komma i gång?

Herr talman! Jag kan ändå inte dra någon annan slutsats av handlingssättet än att statsrådet i detta fall har nonchalerat riksdagens arbete. Jag anser det angeläget för oss alla att vi för att skapa ökat förtroende avvaktar i dessa frågor och låter dem behandlas i den tågordning som de skall behandlas. Regeringen skall naturligtvis regera, men regeringen har i det här läget, med den parlamentariska sammansättning som råder, inte i förväg helt klart för sig i vilken riktning besluten kommer att gå.

Herr talman! Där viljan hos dom många blir till handling, där genomgår världen en väldig förvandling. Att hoppas och tro verkar inte längre löjligt. Inget är givet men allting är möjligt. Texten är Mikael Wiehes. I ljuset av händelseutvecklingen i våra grannländer — det senaste årets, de senaste månadernas och veckornas, ja t.o.m. dagarnas händelser i Estland, Lettland, Litauen, i Polen, Östtyskland, Ungern, och nu händelserna under de senaste två veckorna i Tjeckoslovakien — växer den tio år gamla visan till en dagsvers ny som dagen. Där viljan hos de många blir till handling, där genomgår världen en väldig förvandling. Inget är givet men allting är möjligt. Vi strejkar för friheten, sade arbetets kvinnor med värdigt lugn, när de häromdagen deltog i generalstrejken i Tjeckoslovakien. Två timmar, två minuter, två dagar. Tidsrymden saknar betydelse. Det viktiga är att alla deltar. Den här manifestationen är vår möjlighet, sade en man. Vi vill att det här skall vara den sista strejken. I frihet skall vi sedan bygga upp vår demokrati och vår ekonomi. Alla slöt de upp: unga och gamla, arbetare och tjänstemän, i stad och på landsbygd. För mänskliga frioch rättigheter i Tjeckoslovakien stod alla upp. Också de äldre fanns med. De, som med tårar, blod och brustna drömmar fick erfara hur sovjetiska tanks förstummade ett helt folk och stängde möjlighetens dörr, då i augusti 1968 — de fanns med nu i november 1989, och de fanns med i augusti 1968. För även om trupper och tanks kan vända vårbris till isande kyla, så kan inte årtionden av förtryck döda den fria tanken. Människors önskan att vara sina egna samhällsbyggare är starkare än t.o.m. ridåer av järn. I ett land där tiden stått stilla i 20 år förändras plötsligt allt på mindre än två veckor. Det är fantastiskt! Herr talman! Ett demokratiskt styrelseskick och mänskliga rättigheter är varandras förutsättningar. Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för demokrati och en förutsättning för fred. Överallt där människor förtrycks och kränks kommer det att finnas konflikter och stridigheter. Respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras, etnisk och religiös tillhörighet får sin fasta grund i ett demokratiskt styrelseskick och i rättssamhället. Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har nu funnits i över 40 år. Många länder har ställt sig bakom deklarationen genom att underteckna den. Det återstår dock flera länder som inte gjort detta. Vissa länder bryter mot artiklarna och konventionerna trots att de undertecknat dem. Det saknas respekt. Mycket arbete återstår därmed innan människor kan slippa undan förföljelse, tortyr och förtryck. Brott mot de mänskliga rättigheterna sker dagligen och stundligen. Vi möter dem via massmedia, i radio, TV och tidningar, men också genom kontakter med alla dem som tvingats fly undan förföljelsen och förtrycket. Senast i dagens Morgoneko talades det om hur människor i Peru — ett land som förresten alldeles nyligen undertecknat konventionen mot tortyr, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning — har dödats. Över 3000 personer har den senaste tiden försvunnit, utsatts för stympningar, tortyr och våldtäkter. Det är som om de som undertecknat konventionen inte förstod vad det var de hade undertecknat. De som utsätts för förföljelse och tortyr tvingas till slut på flykt undan detta. Människor flyr inte i första taget. Det är ofta ett agerande som man får se som en sista utväg ur en svår situation. En flykting tvingas lämna sitt hemland, sitt arbete, sina vänner och släktingar ibland för alltid. Förtryck av mänskliga rättigheter skapar dagens flyktingströmmar. Över 15 miljoner människor är på flykt utanför sitt lands gränser, och räknar man in alla dem som flyr inom landets gränser är över 20 miljoner människor på flykt i världen just nu. Herr talman! Vi har ändå kunnat se en positiv utveckling på sistone, och det skall man glädja sig över. Vi har fått se hur ett land som Namibia har kunnat hålla de första fria valen för att besluta vilka personer som skall få skriva konstitutionen. Vi har fått se hur namibier som varit på flykt i 10-15 år har kunnat återvända till sitt land och hur de under det senaste halvåret har kunnat arbeta för att uppnå möjligheten att själva kunna bestämma över sin framtid. Jag talade tidigare om den positiva utvecklingen i Ungern och Polen, där folket i och med denna utveckling får en möjlighet att delta i fria val. Vi ser nu dessutom vad som händer i Tjeckoslovakien. Men fortfarande pågår i många andra länder en enorm kamp för frihet. Jag tänker då på det västsahariska folket som i över 15 år har tvingats leva i landsflykt och i flyktingläger inne i Algeriet medan deras befrielseorganisation Polisario kämpar för att kunna befria landet eller åtminstone tvinga Marocko till förhandlingar. Man kämpar för att i enlighet med FN-beslut få till stånd fria, rättvisa val även för det västsahariska folket i framtiden. Vi ser också hur kurderna kämpar för sina friheter och för sin rättighet att behålla sina kulturella särdrag, att få lov att tala sitt eget språk. Det finns i världen upp emot 20 miljoner kurder som saknar en plats att leva på och bestämma över. Vi måste stödja deras kamp. Herr talman! Även i ett annat avseende kan vi konstatera att det har skett glädjande förändringar på detta område. Den snabba förändringen i Östeuropa som jag har talat om kan leda till en demokratisering med ökad frihet i en utsträckning som för mindre än ett år sedan inte var tänkbar. Centern har i andra sammanhang aktivt deltagit i ett stödjande arbete i syfte att underlätta Östeuropas svåra väg mot ökad frihet.

Herr talman! Som socialist hälsar jag med tillfredsställelse den demokratisering som nu pågår i Östeuropa, och som nu senast har påbörjats i Tjeckoslovakien. Jag är speciellt glad över att just den person som stod för begreppet ”socialism med mänskligt ansikte” nu hyllas av hundratusentals människor, precis som för 21 år sedan, nämligen Alexander Dubcek. Jag är också glad över att just de personer som omintetgjorde Pragvåren 1968 nu får folkets dom. Det tragiska är att det har tagit 21 år — 21 år som har orsakat så stor skada och så stort lidande. Fortfarande härskar despoter i namn av socialismen och förtrampar människors grundläggande demokratiska frioch rättigheter. I Rumänien har en person upphöjt sig till kejsare, stående över allt och alla. Även denna groteska samhällsstruktur och dess härskare kommer att smulas sönder av ett folkligt uppror. I Albanien finns också en samhällsstruktur som inte på något sätt kan anklagas för att vara bärare av några demokratiska ideal. Även denna förtryckarapparat kommer att förpassas till historiens skräphög. Herr talman! Det betänkande som nu behandlas innehåller en god dokumentation av hur mänskliga rättigheter hanteras, positivt och negativt, runt om i världen. Om bilden ser ljus ut i Europa, så ser den desto mörkare ut i andra världsdelar. Ett delvis nytt, avskyvärt inslag i brotten mot mänskliga rättigheter är tvångsförsvinnanden och olika länders högerregimers användande av dödsskvadroner.

Det är bra att utskottet gör en markering mot denna hemska typ av brott. Det hade dock varit ännu bättre om utskottet hade tillstyrkt vårt yrkande om att Sverige i FN skall driva kravet på att man skall förklara denna verksamhet som brott mot mänskligheten. Ett av de många länder där tvångsförsvinnanden är ett dagligt inslag och dödspatruller härjar är Filippinerna. Utskottet kommer med en svidande kritik mot Filippinerna. Det är dock en aning oroande att utskottet motsätter sig att Sverige i FN skall driva frågan om att utse en särskild kommissarie för mänskliga rättigheter för Filippinerna. Om Aquino har en ambition att se till att Filippinerna respekterar de mänskliga rättigheterna, borde en FN-komissarie vara till god hjälp för henne i det arbetet. När det gäller El Salvador — ett land där en högerregim också sanktionerar och stödjer dödsskvadroner och där brutal terror har härskat i åratal — har vi begärt att riksdagen skall uttala sitt stöd för FMNL/FDR:s arbete för demokrati och nationellt oberoende. Ett sådant uttalande från riksdagen är än mer befogat i dag, med tanke på att inbördeskrig nu rasar värre än någonsin och att regimen med hjälp av amerikanska militära rådgivare bedriver en krigföring som totalt strider mot alla internationella konventioner. Man terrorbombar civila, fattiga bostadsområden, man vägrar sårade hjälp. Man mördar präster som har uttalat sig det minsta för FMYNL/FDR:s fredsplan. Den enda kraft i El Salvador som kan garantera slut på terror och är en garant för demokrati är FMNL/FDR. Denna markering saknas från utskottsmajoriteten. Herr talman! Det är svårt att gradera brotten mot mänskliga rättigheter. Men när det gäller brotten mot världens barn är det inte så svårt, därför att barnen utgör de mest försvarslösa individerna. Det är fasansfulla brott som begås mot barn — slavarbete, vidriga sexuella övergrepp, prostitution. De tvingas ut i krig, och de utsätts för svår svält. Nu har äntligen FN fått fram en konvention, som förhoppningsvis skall få slut på de värsta övergreppen. Men tillåt mig att vara tveksam. Vi har i dag konventioner för skydd av de mänskliga rättigheterna, och det är inget fel på innehållet i dem. Felet är att de länder som skrivit under desamma inte tillämpar dem i praktiken. Det är bara att läsa det betänkande från utrikesutskottet som behandlas nu, så får man det förhållandet klart för sig. Jag måste då ställa mig frågan: Vad är det som säger att olika länder kommer att följa en barnkonvention? Det finns en möjlighet, om man kan få till stånd effektiva övervakningsorgan. Jag sätter stort hopp till Unicef, Röda Korset och Amnesty, under förutsättning att organisationerna tilldelas or dentliga resurser och instrument. Då tror jag det finns en möjlighet att man också effektivt kan följa upp denna konvention och se till att den tillämpas i olika länder, som nu så grovt förbryter sig mot barn. Det hade varit bra om utskottet i sin helhet hade ställt sig bakom centerns och vpk:s förslag om inrättande av ett institut för barnens rättigheter, som Ingbritt Irhammar här har argumenterat för. Jag kan ställa mig bakom Ingbritt Irhammars argumentation. Tyvärr säger utskottet nej till att inrätta ett sådant institut. Jag tror att det hade varit ett mycket värdefullt bidrag när det gäller att se till att barnkonventionen följs i praktiken. Herr talman! Det är viktigt att utskottet markerar stor enighet om huvudinnehållet i det betänkande om mänskliga rättigheter som nu behandlas. Jag tycker också att det är mycket värdefullt att det råder stor enighet om att kurderna har rätt till mänskligt värde och att ett enigt utskott fördömer de länder som förföljer kurderna. Men det hade naturligtvis varit ännu bättre om utskottet hade ställt sig bakom vårt krav på att den svenska regeringen tar initiativ till att den turkiska regeringens förtryck av den kurdiska folkgruppen i Turkiet behandlas i Europarådet. Till det säger alltså utskottsmajoriteten nej. På några punkter har jag svårt att förstå varför utskottet inte tillräckligt och klart fördömer Indonesiens brott mot befolkningen i Väst-Papua och Östra Timor. Här tar tyvärr krämarsjälen över. Utskottet konstaterar att situationen är otillfredsställande på Östra Timor. Det är mycket snällt sagt. Indonesiens olagliga annektering av Östra Timor och dess närvaro där är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter. Indonesien bedriver ett utrotningskrig på Östra Timor och ingenting annat. Jag måste också säga att Sveriges handlande på just denna punkt är en skamfläck: exporten av vapen till Indonesien, som har diskuterats här många gånger, vapen som direkt används mot befolkningen på Östra Timor och Väst-Papua.

Så länge regeringen och det svenska näringslivet bedömer att det svenska observatörskapet i IGGI har ett informationsvärde, ser utskottet ingen anledning att förorda att detta upphör. Det är utskottsmajoritetens svar på vårt yrkande om att Sverige bör lämna IGGI. Mera cyniskt och avslöjande kan inte ett svar bli. Det gäller delvis också Iran. Visserligen fördömer utskottet de brott som regimen där begår. Men när vi föreslår att man skall trappa ned de ekonomiska förbindelserna med denna regim så länge brott begås, i stället för att öka desamma, vilket nu sker, vill inte utskottet vara med. Utskottet hänvisar till att FN inte har beslutat om några sanktioner. Jag måste då säga: Det var inte FN som beslutade om handelsrestriktioner eller embargo mot Sovjetunionen. Det var USA, och Sverige följde USA. I vissa sammanhang passar det tydligen att krypa bakom FN. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.